Herr talman! De borgerliga partiledarnas tal här i dag ger ett egendomligt intryck mot bakgrunden av vad vi upplevde ända till natten den 16 september. Före valet gjorde de borgerliga partierna käckt upp ministerlistor. Man fick ibland intrycket att de redan övertagit regeringsmakten. Deras politik föreföll klar och utformad. Nu är splittringen och osäkerheten det betecknande. Luften tycks ha gått ur de borgerliga partierna. Man kommer att tänka på de ofta lästa orden: ”Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över”, när man hör deras inlägg här i dag. De borgerliga partierna är så osäkra om sin identitet att de inte ens vill kalla sig borgerliga längre. ”Icke socialistiska” heter det nu med en term som kan betyda öppning för vad som helst givetvis utom socialism. Herr Bohman talade om den demokratiska familjen. Nu är det folket och inte högerpartiet som avgör vilka som hör dit. När man än en gång hör vad herr Bohman har att säga om Chile innebär det en lättnad att få säga att man i varje fall inte hör till samma sorts familj som han. Herr Bohman talade om: ”Militärkuppen som innebar slutet på en utveckling, som vräkt den en gång löftesrika chilenska demokratin över ända.” Det är den mördade presidenten Allende som moderatledaren angriper, och det är typiskt. I en tid när massmedia spelar en allt större roll och TV, radio och tidningar ömsesidigt skapar nyheter åt varandra kan det i dagens korta vånda ibland vara svårt att avgöra vad som är verkliga händelser och vad som är s.k. pseudohändelser. De senare är förgängliga såpbubblor. De förra har verklig betydelse för folkens liv och öden. Hösten har varit rik på inbillade och verkliga dramatiska händelser. Till det som är av avgörande betydelse för folkens liv också på lång sikt hör utan tvivel en rad händelser på det internationella planet — i Vietnam, Laos och Cambodja, i Afrika, i Chile, i Västasien . Det är lätt att se den röda tråden i detta skeende. Det handlar om folkens kamp för frigörelse från imperialismens bojor. Eller från andra sidan sett, om imperialisternas kamp för att med våld och massförintelse söka bevara sitt herravälde över länder och folk. I den striden måste alla anhängare av frihet, demokrati, socialism och fred självfallet ta ställning för folkens kamp och mot imperialismen. Vad betyder det i dagens aktuella stridsfrågor? I Indokina har USA-imperialismen lidit ett svårt nederlag. Den har tvingats upphöra med den öppna väpnade aggressionen mot Vietnams folk och dra tillbaka sina trupper. Den stöder emellertid alltjämt marionetten Thieu i södra Vietnam och dennes otaliga brott mot fredsavtalet. I Laos har en överenskommelse om fred och samarbete ingåtts mellan de båda parterna. I Cambodja fortsätter det öppna stödet från USA:s sida till marionettregimen i Phnom Penh. Den nationella befrielserörelsen FUNK och dess regering GRUNK har emellertid vunnit stora framgångar. Kampen i Indokina är alltså ingalunda slut. De krafter som kämpar för nationellt oberoende, folkstyre och socialism i Vietnam, Laos och Cambodja behöver alltjämt ett internationellt stöd från folkens solidaritetsrörelser. USA-imperialisterna och deras marionetter i södra Vietnam måste tvingas att respektera bestämmelserna i Parisavtalet. Saigonjuntan måste tvingas att frige de över 200 000 politiska fångar som försmäktar i dess fängelser. Stödet till återuppbyggnaden i Demokratiska republiken Vietnam och i Laos samt till de områden som styrs av PRR och GRUNK måste starkt ökas. Regeringen måste äntligen erkänna folkens regeringar i södra Vietnam och Cambodja — PRR och GRUNK. Får jag fråga den nye utrikesministern hur snabbt han tänker vidta dessa nödvändiga åtgärder? I Afrika håller det portugisiska kolonialväldet på att rasa samman. Befrielsekampen pressar framgångsrikt tillbaka kolonialherrarnas trupper. De brutala terroraktionerna mot civilbefolkningen väcker en världs avsky och kan inte stoppa utvecklingen mot frigörelse. I Guinea-Bissau har befrielserörelsen PAIGC kunnat befria den överväldigande delen av sitt lands territorium och utropat Guinea-Bissau till en självständig stat. Det är en stor seger i kampen mot det portugisiska kolonialväldet och ett nytt viktigt steg i de afrikanska folkens frigörelseprocess. Den svenska regeringen bör omedelbart erkänna republiken Guinea-Bissau i konse kvens med den deklaration som antagits av Förenta nationernas generalförsamling. Men varför lade den svenska delegationen ned sin röst när frågan avgjordes? Kampen för frigörelse från imperialismens bojor pågår även i Latinamerika. Folken tar upp striden för bestämmanderätt över sitt eget land och dess naturtillgångar och industrier. USA-imperialismen har förlorat viktiga positioner i Latinamerika, men har inte gett upp kampen för dollarns herravälde. Cuba har för alltid ryckts loss ur dess grepp. Chile var på väg, men där lyckades koalitionen av dollarimperialismen och inhemsk reaktion att tillfälligt stoppa processen av folkets frigörelse. Den härskande klassen grep till öppet våld och inbördeskrig för att bevara sina privilegier. Nu rasar den fascistiska terrorn över landet. Demokrater, socialister, förföljs, kastas i fängelse, torteras, mördas. Kapitalismen blir ett rasande vilddjur när den känner sina sista dagar nalkas, men dess terror och blodsutgjutelser är inte uttryck för styrka, utan för svaghet. Den chilenska arbetarklassen kommer förvisso att nå socialismen, även om vägen blir lång, hård och offerfylld. Partierna i riksdagen har — med undantag för moderaterna — enat sig om en uppmaning till solidaritetsaktioner för de demokratiska krafterna i Chile. Detta måste komma till uttryck i handling. Det statliga bistånd till utvecklingen i Chile, som beslutats av riksdagen före högerkuppen, får givetvis inte ges till militärjuntan. Dessa medel bör anslås såsom stöd till den chilenska motståndsrörelsen. Sverige upprätthåller fortfarande diplomatiska förbindelser med Chile. Tillåt mig att framföra den uppskattning som många hyser av det arbete som vårt lands ambassadör och hans medhjälpare utför. Om denna solidaritetsinsats omöjliggörs genom juntans åtgärder — och dagens tidningar har alarmerande meddelanden om detta — blir kravet att avbryta de diplomatiska förbindelserna aktuellt. Även i Västasien — Mellersta Östern — finns den avgörande motsättningen och kampen mellan imperialismen, som söker upprätthålla sitt herravälde, och de sociala och nationella krafter som söker förändra förhållandena så att folken i detta område kan övervinna den fattigdom och de problem som den imperialistiska utplundringen skapat. Problemen i Mellersta Östern har alltså inte sitt ursprung i en konflikt mellan judar och araber. Dessa folk har levat sida vid sida i årtusenden utan krig. Det är imperialismen som söker blåsa under nationalism och spela ut folken i olika länder mot varandra i sin strävan att härska genom att söndra. I kampen om oljan och om strategiska positioner utnyttjar imperialisterna staten Israel som en amerikansk utpost i Västasien. Endast genom att man driver ut imperialisterna och tillämpar principen om självbestämmanderätt för alla folk i Västasien kan freden säkras i detta område. Och den principen måste gälla araber, däribland palestinier, såväl som judar. Det avgörande i konflikten i Västasien, men tyvärr det som lätt kommer bort i staternas spel, är att också det palestinska folkets rätt till sitt land och nationellt självbestämmande garanteras. Kampen mot imperialismen är inte avgjord. Striden pågår just nu. Folken kan notera framgångar och segrar, men måste också inregistrera bakslag och tillfälliga nederlag. Huvudströmmen i utvecklingen är emellertid skönjbar för alla. Den världshistoriska övergången från kapitalism till socialism har påbörjats och kan inte hejdas. Folken utvecklar i alla världsdelar sin kamp mot imperialismen. Var finns Sverige i denna bild? Det finns en stark progressiv opinion i detta land som bestämt tagit ställning mot Förenta staternas anfallskrig i Indokina, som med avsky vänder sig mot högerkrafternas blodbad i Chile och som stöder de nationella och sociala befrielserörelsernas kamp. Denna opinion har mött en stark uppskattning hos folken världen över. Denna solidaritetsrörelse måste ytterligare stärkas och utvecklas. Men denna opinion verkar inom ett Sverige som är en imperialistisk stat. De svenska storföretagen exporterar kapital och flyttar fabriker och produktion till andra länder. Svenskt kapital sammanflätas med kapital från andra länder. Svensk och utländsk storfinans går alltmera samman för att utplundra folken. De svenska storföretagen söker utnyttja den fascistiska lagstiftningen och polisterrorn i Spanien, Grekland, Sydafrika och Portugal för att minska sina lönekostnader. Folken i Brasilien och Argentina, i Portugal och dess kolonier, i Sydafrika och i Asien möter Sverige i form av utländska investerare, utländska kapitalister. Nutida svenskt näringsliv är en del av ett världssystem för utplundring av folken. Frigörelse ur detta system förutsätter en grundläggande förändring av ekonomi och politik i landet. Det betyder inte att det i nuvarande läge skulle saknas olika handlingsmöjligheter. Sverige har en viss rörelsefrihet inom systemets ram. Målsättningen anser vårt parti vara en konsekvent antiimperialistisk politik. Vi strävar efter att befordra varje steg i denna riktning. Först därigenom kan också den alliansfria politiken bli konsekvent. Vad kan då göras? Jag vill ta ett men ett avgörande exempel. Svenska kapitalisters investeringar i utlandet har ökat kraftigt under de senaste åren. Under åren 1969—1971 uppgick de till sammanlagt 4 miljarder kronor, i fjol till nära 2 miljarder kronor. Antalet anställda i svenskägda företag utomlands har ökat från 130 000 år 1960 till ca 250 000 i dag. En viktig del av dessa kapitalinvesteringar finns i fascistiska eller halvfascistiska stater som Portugal, Sydafrika och Brasilien. Planer föreligger för stora investeringar av delvis svenskägda företag i Mogambique. Dessa investeringar är ett direkt stöd för de reaktionära regimerna och ett ställningstagande mot folkens frihetskamp. Vänsterpartiet kommunisterna kräver ett direkt förbud för svenska investeringar i fascistiska stater och i kolonialmakter. Den omfattande svenska kapitalexporten måste över huvud taget underkastas en strikt kontroll. Det är glädjande att man från fackföreningsrörelsens sida hårt tar upp dessa krav. När det gäller storföretaget Billerud och dess investeringar i Portugal kan jag hänvisa till senaste numret av Skogsindustriarbetaren, som har ett föredömligt material om dessa förhållanden. Den nye riksbankschefen herr Wickman bör ha möjlighet att medverka till att gällande valutalag tillämpas på ett strängare sätt. Redan detta ger stora möjligheter. Den stora kapitalexporten från Sverige har skett också under den ekonomiska krisen och haft en direkt negativ återverkan på sysselsättningen inom landet. Kapitalägarna har vägrat att göra tillräckliga investeringar i nya fabriker och andra anläggningar inom Sverige och i stället skickat kapital utomlands i förhoppning att erhålla större profiter. Det är gynnsamt för kapitalägarna men inte för de lönearbetare som slitit ihop dessa värden som senare exporteras till andra länder. ”Den svenska ekonomin fortsätter att stadigt förbättras”, heter det i regeringens höstproposition om den ekonomiska politiken. Det är en skönmålning som lönearbetarna och deras familjer inte känner igen. Förbättras för vem, måste de fråga. Prisstegringarna har sedan 1960-talet ökat i takt och inte bara hotat reallönerna utan vissa år direkt skurit ner konsumtionen för många arbetarfamiljer. Däremot har företagens vinster ökat kraftigt, särskilt under 1973. Vad regeringen menar med ”stadigt” är en annan fråga. Fortfarande ligger arbetslösheten på en nivå långt över vad den varit i någon lågkonjunktur under det sena 1950-talet och under 1960-talet. Regeringens perspektiv förefaller otillåtligt kort. Nu satsar den på en tillfällig kapitalistisk högkonjunktur. Den räknar med ”en fortgående minskning av arbetslösheten”. Men inom ett eller ett par år kommer åter den ekonomiska aktiviteten att mattas och arbetslösheten att öka. Så fungerar kapitalismen. På något längre sikt stämmer det för övrigt inte alls att arbetslösheten skulle kännetecknas av en fortgående minskning. Motsatsen är fallet. Det typiska under de senaste tjugo åren är en fortgående ökning av arbetslösheten, från en konjunkturcykel till nästa. Arbetslösheten beror inte enbart på en nedgång i konjunkturen, som lagbundet avlöses av en uppgång. Den beror som alla vet till väsentlig del på vad som brukar kallas strukturella förändringar, dvs. långsiktiga förändringar inom själva systemet. Koncentrationen av företag och kapital ökar, både geografiskt och inom näringsgrenarna. Se den stora cementtrusten, se förlagshuset Bonniers uppköp av Svensk filmindustri! Monopolens makt ökar. Detta hindrar man inte med en skärpt konkurrenslagstiftning, som herr Helén tycks tro. Exemplet USA bevisar detta. Där har man en mycket strängare konkurrenslagstiftning än i Sverige, men det fattas inte monopolmakt och trustmakt i det landet. Monopolen är en direkt följd av det system som de borgerliga partierna försvarar, och det är i det sammanhanget man måste se frågan om kampen mot monopoliseringen. Inom industrin och på kontoren liksom i detaljhandeln fortsätter också mekaniseringen, rationaliseringen och utstampningen av arbetare och tjänstemän. Arbetslösheten orsakas av den kapitalistiska ekonomins utveckling. Den kan inte slutgiltigt avskaffas under detta system. Det kräver planhushållning och socialism. Men redan nu kan och måste man naturligtvis bekämpa arbetslösheten. Detta kräver dock en långsiktig politik. Socialdemokratin mötte den ekonomiska krisen med kortsiktiga åtgärder. Nu möter man konjunkturuppgången på ett lika kortsiktigt sätt. Var finns den långsiktiga näringspolitik som regeringspartiet talade så mycket om för några år sedan och som skulle vara dess stora giv inför 1970-talet? Har den försvunnit med herr Wickmans utträde ur regeringen? Krisen anser man nu börjar vara övervunnen, men möjligheterna har inte utnyttjats att genomföra sådana förändringar som kan hindra att arbetslösheten om några år växer till nya rekordsiffror. Möjligheterna har inte utnyttjats att föra en krisbekämpande politik som stärkt lönarbetarklassens ställning i samhället och försvagat monopolkapitalets. Vårt parti har upprepade gånger framhållit att det krävs ett långsiktigt statligt program för att kunna klara sysselsättningen under kommande år. För att bereda alla ett meningsfullt arbete krävs det att flera hundratusen nya arbetstillfällen skapas fram till år 1980. Vi framför nu återigen kravet på ett sysselsättningspolitiskt program för 1970-talet. Naturligtvis menar vi därvid något annat än de borgerliga partierna. Deras existens och deras verksamhet är knuten till kapitalismen. Det enda de kan föreslå som bot mot arbetslösheten är att kapitalet skall ges ännu större profiter, ges ”ökad lönsamhet” som det heter i deras egendomliga språkbruk. Vad vårt parti kräver är däremot ett stort sysselsättningspolitiskt program, grundat på en aktiv och självständig statlig företagsamhet och produktion och med en annorlunda inriktning än kapitalistiskt produktionsliv. Det måste inbegripa satsningar för att förbättra standarden utifrån andra värderingar än ökad produktion av prylar vilka som helst. Det bör alltså inrikta sig på de stora sociala bristområdena — vård, barntillsyn — och att förbättra miljön. Det stora kapitalbehovet kan fyllas via AP-fonderna och genom en särskild fondavgift på de större företagen. En avgörande satsning måste därvid göras på förbättring av arbetsmiljöerna. Man kan se detta ur olika synpunkter. Man kan säga så här: Inget samhälle, ingen typ av näringsliv har i längden råd att leva på en fortgående förslitning av den mänskliga arbetskraften. Men detta betraktelsesätt kan leda till illusioner om kapitalismens natur och drivkrafter. Kapitalism är produktion av profit, och detta kommer inte att ändras. När lönarbetarna kämpar för en bättre arbetsmiljö är de väl medvetna om att detta är en maktfråga. Vad de vänder sig mot är det omänskliga i ett produktionssystem som kräver att arbetaren skall tvingas betala med sin hälsa, med nedsättning och förlust av hörseln, med utsliten rygg, med förstörda andningsorgan, med allmän nedslitning för att förtjäna sitt levebröd. Några artiklar i ett enda tidningsnummer under den senaste veckan illustrerar problemen. En hälsoundersökning vid Degerfors järnverk visar att endast 13 procent av arbetarna vid stålverket har fullgod hörsel. 87 procent av arbetarna har alltså fått sin hörsel mer eller mindre fördärvad. Ett annat exempel: på en Öresundsfärja, privatägd men för tillfället chartrad av ett statligt bolag, tvingas personalen bo i hytter med en bullernivå av 75 decibel. Det är nio gånger så högt som den övre gränsen för vanliga bostäder. Ytterligare ett exempel: 361 arbetare vid SAAB-Scania har instämts till arbetsdomstolen därför att de sittstrejkat i protest mot företagets förhalning av löneförhandlingar. Detta är vardagsvillkoren för lönarbetarna. Är det att undra på om allt fler säger som arbetarna vid ASSIS:s anläggningar utanför Piteå: Nu är vi trötta på allt pratet om medinflytande som vi hört i så många år. Vi kräver bestämmanderätt när det gäller arbetsmiljön, löneformerna, personalpolitiken! kamp för människovärdiga förhållanden på arbetsplatserna och för bestämmanderätt i företagen? Två saker borde gå snabbt att göra. För det första att fastställa låga hygieniska gränsvärden för buller, giftiga ämnen osv. så att skyddsombuden och de fackliga organisationerna kan stödja sig på en progressiv lagstiftning. För det andra att omedelbart förbjuda § 32 och lagfästa strejkrätten. Men den avgörande kampen för makt och bättre förhållanden åt lönarbetarna sker på arbetsplatserna och genom organisationerna, nu som förr. Det gäller också ansträngningarna att förbättra lönarbetarklassens, dvs. folkmajoritetens, levnadsstandard och andel av produktionsresultatet. Prisstegringen har gått snabbare under de senaste åren än den gjorde i genomsnitt under 1960-talet. Under nästa år beräknas konsumentpriserna stiga i minst samma takt som det senaste året. Hyresstegringar har under de senaste åren ägt rum slag i slag. Nya hyreshöjningar förbereds nu från årsskiftet. De förslag som anmälts om statliga subventioner för vissa årgångar av fastigheter är inte tillräckliga för att hålla hyresnivån stabil, nu också mot bakgrunden av höjda bränslekostnader. Det är ingen överdrift att säga att den förda bostadsoch hyrespolitiken misslyckats på avgörande områden. Och den grundläggande orsaken härtill är att man inte hållit fast vid principen om bostaden som en social rättighet för alla, utan låter den vara en kapitalistisk marknadsvara. Markspekulationen tillåts alltjämt blomstra. Inom byggmaterialindustrin fortsätter koncentrationen och monopoliseringen. Bostadsfinansieringen uppvisar stora missförhållanden med resultat att kapitalkostnaderna starkt ökat med stigande hyror som följd. Orättvisorna i de olika boendeformerna framträder alltmera bjärt. Bostadsoch hyresfrågorna kommer utan tvivel att vara en av de centrala politiska frågorna under de närmaste åren. Vänsterpartiet kommunisterna kräver en ny bostadspolitik som angriper spekulationsintressena inom markpolitiken och i alla led av byggprocessen. Målsättningen måste vara att eliminera det privatkapitalistiska inflytandet inom bostadssektorn och trygga genomförandet av en social målsättning inom bostadspolitiken. Några frågor borde statsministern eller den nye bostadsministern omedelbart ge svar på. 1. Är det riktigt som uppgivits att regeringen inspirerat till och godkänt sammanslagningen av de båda cementtrusterna till ett enda cementmonopol? Inser inte regeringen att en sådan åtgärd är ett slag i ansiktet på den starka opinion inom fackföreningsrörelsen och hyresgäströrelsen som kräver att cementindustrin skall överföras i samhällets ägo? 2. När tänker regeringen tillmötesgå det krav som likaså med styrka framförts från den fackliga rörelsen om att skapa en statlig bostadsbyggnadsbank för totalfinansiering av allt bostadsbyggande till låg och fast ränta? 3. När avser regeringen att lägga ett förslag som skapar likartade förhållanden för boende i olika förvaltningsformer och alltså avskaffar den orimliga diskriminering som boende med bostadsoch hyresrätt nu är utsatta för jämfört med villaägare? Herr talman! I övrigt anser vi att mervärdeskatten på livsmedel bör slopas och beskattningen av kapitalet i stället skärpas. redningen, måste enligt vår mening ges en klar jämlikhetsprofil. Dess tyngdpunkt måste ligga på skattesänkningar för låglönegrupperna och pensionärerna, samtidigt som den stora mängden av lönarbetarna också bereds en skattelättnad. Den sannolika utvecklingen av priser, hyror och skatter under det närmaste året, samtidigt med utvecklingen av produktion, produktivitet och vinster, nödvändiggör mycket kraftiga löneförbättringar i den instundande avtalsrörelsen för att reallönerna inte bara skall kunna bevaras utan höjas och lönernas andel av produktionsresultatet dessutom öka på bekostnad av profiterna. Talet från Arbetsgivareföreningens direktör att det inte skulle löna sig för arbetarna att kämpa för löneförbättringar är nonsens. Det inte bara lönar sig utan är helt nödvändigt. Och tyngdpunkten måste ligga på förbättringar för låglönegrupperna. I det sammanhanget vill jag fråga statsministern: Vad har det blivit av det fortsatta arbetet inom den arbetsgrupp för låginkomstfrågor, som tillsattes sedan låginkomstutredningen skrotats ner? Vad har den gjort mera än den korta rapport som överlämnades förra hösten? Vilka förslag och initiativ kan den väntas komma med? Här i riksdagen ägde i maj en interpellationsdebatt rum med anledning av den s.k. IB-affären. Dåvarande försvarsministern, numera utrikesministern, medgav i denna debatt att den s.k. informationsbyrån använt sig av agenter i svenska organisationer. Han medgav också att IB sänder agenter för att kontrollera svenska medborgare som tar kontakter med nationella och sociala befrielserörelser. Dåvarande försvarsministern tog inte avstånd från denna verksamhet. Han sade tvärtom att den skall fortsätta. Det civila SÄPO använder sig av allt att döma av samma metoder. Sådan agentverksamhet står i strid med demokratins principer. Den innebär ett brott mot yttrandeoch organisationsfriheten liksom mot friheten att fritt välja parti i valen. Sådana agenter söker — som icke bestridda vittnesmål bekräftar — att påverka organisationernas verksamhet och politik. De förgiftar organisationerna. Denna agentverksamhet är verkligen smutsig. Den kan icke accepteras. Det finns, herr talman, många frågor att ställa omkring IB-affären. Den har utrikespolitiska aspekter, eftersom framkommet material tyder på en stark ensidighet i den militära underrättelsetjänstens inriktning. Den har fått en tryckfrihetspolitisk sida genom polisundersökningen och beslagtagandet av material på tidskriften Folket i Bild/Kulturfronts redaktionslokaler och den groteska anklagelsen för spioneri mot ett par av dess journalister. Men det avgörande tycker jag är denna agentverksamhet i politiska organisationer som avslöjats. Det är viktigt att statsministern svarar på två frågor, som jag icke funnit tillräckliga svar på i de tidningsintervjuer som herr Palme givit under de senaste av dessa dagar. Frågorna är: 1. Står statsministern bakom försvarsminister Sven Anderssons uttalande i riksdagen att agentverksamheten i svenska politiska organisationer och mot svenska medborgare som söker kontakt med nationella befrielserörelser skall fortsättas? 2. Anser statsministern att infiltrationen i politiska och fackliga organisationer står i överensstämmelse med grundlagen och med allmän lag? Vårt parti reste redan i våras kravet på en parlamentarisk fempartikommission för att granska alla de uppgifter och påståenden som framkommit i samband med IB-affären. Vi anser det inte tillfredsställande att försvarsutskottet, som har ett ansvar för IB:s verksamhet och som av allt att döma försummat att skaffa sig tillräckliga informationer om denna, nu ensamt skall överväga detta ansvar och granska denna försumlighet. Tillåt mig att här citera ur en artikel av författaren Sven Lindqvist i Dagens Nyheter den 25 oktober i år. ”Enligt min mening är det oansvarigt av regeringen att skjuta över avgörandet om en utredning av dessa frågor till de borgerliga partiledarna. Svaren på de frågor som ställts är ingalunda självklara. Men att frågorna bör besvaras borde vara självklart. Den skada som eventuellt kan ha tillfogats försvaret genom avslöjandena har redan inträffat. Den skada som kommer att tillfogas den svenska demokratin om frågorna förblir obesvarade kan fortfarande förhindras.” Herr talman! Om valutgången har det sagts så mycket efter den 16 september att inte mycket behöver tilläggas. De borgerliga partierna misslyckades att erövra majoriteten i riksdagen och därmed regeringsmakten. Det är en källa till stor tillfredsställelse för vänsterpartiet kommunisterna att det var genom vår frammarsch som den borgerliga anstormningen kunde slås tillbaka. I det uppkomna parlamentariska läget ansåg vi det riktiga vara att den socialdemokratiska regeringen stannade kvar, eftersom den utgår ur riksdagens största parti. Borgerliga partiers försök att utnyttja tronskiftet för att åstadkomma en regeringskris måste betecknas som stridande mot grundlagen. Vpkss ställningstagande till regeringsfrågan innebär självfallet inte att vi skulle ha förpliktat oss att i alla frågor rösta för den socialdemokratiska regeringens förslag. Vårt parti kommer att som hittills föra en självständig politik och pröva de olika förslagen med utgångspunkt i arbetarklassens och folkets intressen. Det uppkomna läget i riksdagen har föranlett spekulationer om ett nyval före mandatperiodens slut. Det avgörande måste enligt vår åsikt alltid vara politikens innehåll, inte kortsiktiga taktiska bedömningar.

En sådan politik kommer vpk att arbeta för. Men vårt parti kommer att som hittills energiskt bekämpa, utanför riksdagen och i riksdagen, varje eftergift åt höger, varje åtgärd riktad mot lönearbetarklassens intressen. En socialdemokratisk regeringspolitik som sneglar åt höger, som söker vinna samförstånd med folkpartiet eller centerpartiet, är det säkraste sättet att förbereda ett nytt och ännu större socialdemokratiskt nederlag i nästa riksdagsval. Regeringen måste i stället enligt vpk:s mening föra en politik som angriper själva de grundläggande orsakerna till arbetslösheten, prisstegringarna, hyresstegringarna, missförhållandena på arbetsplatserna, dvs. kapitalismens ekonomiska system, och låta de borgerliga partierna ta konsekvenserna i form av ett nyval, om de fäller en sådan politik i riksdagen.

Herr talman! Alla tidigare talare har berört det internationella läget och framför allt krisen i Mellersta Östern. Det är naturligt att vi i dag riktar våra blickar utanför vårt lands gränser. Den vapenvila som ingåtts i Mellersta Östern hänger på en utomordentligt skör tråd. Vi fruktar hela tiden budskapet om att fientligheterna på nytt har inletts. Denna fråga har nyligen behandlats utförligt här i riksdagen. Vi återkommer säkert till den. Jag skall i dag begränsa mig till några aspekter på hur vi i Sverige indirekt berörs av krisen. Det sker på flera sätt. Många strategiska, politiska och ekonomiska intressen knyter sig till detta geografiska område. Det innebär särskilda risker för att våldsanvändningen där kan sprida sig också till andra länder och i sista hand sätta världsfreden i fara. Avspänningen mellan stormakterna äventyras, och då gäller det även Sveriges säkerhet. FN har alltid spelat en särskild och ibland avgörande roll i Mellersta Östern. Staten Israel tillkom i anslutning till ett FN-beslut. FN har under långa perioder erbjudit ett låt vara bräckligt skydd mot våldsanvändning. Det gör att världsorganisationen också nu måste göra sin insats för att återställa freden och skapa grundvalar för en varaktig och rättvis lösning. För oss svenskar är det viktigt att FN:s auktoritet skyddas och stärks. Det är en fråga om svensk säkerhet på längre sikt. Det är också bakgrunden till att Sverige nu åter efterkommit FN:s uppmaning att skicka en fredsstyrka till Mellersta Östern. Genom att en svensk trupp nu åter verkar i Mellersta Östern blir många svenskar samt deras anhöriga och vänner på ett omedelbart sätt berörda av krisens utveckling. Våra soldater far dit som frivilliga i fullt medvetande om att uppdraget är ömtåligt och riskfyllt. Vi följer dem i deras svåra verksamhet med respekt. En stor del av den olja världen behöver kommer från Mellersta Östern eller passerar genom området. Vår egen direkta import därifrån utgör bara en mindre del av vår oljeförsörjning, men vårt totala oljebehov täcks till omkring 60 procent av olja från arabländerna. Om produktionen och exporten av olja görs till politiska vapen i konflikten, så som nu har börjat ske, då berörs alla svenskar på ett direkt sätt. Och slutligen: Krig betyder att människor lider och att människor dör. Krigföringen blir allt brutalare. Vi hyser medkänsla med krigets offer. De folk som bor i området måste äntligen få fred, en fred som grundas på alla folkens legitima intressen. Vi kan alltså inte stå likgiltiga för utvecklingen i Mellersta Östern. Även vi har ett ansvar. Våra möjligheter att medverka till en politisk uppgörelse är naturligtvis begränsade, men vissa insatser kan vi göra. Jag har nämnt fredsstyrkan — den är redan på plats för att övervaka genomförandet av säkerhetsrådets beslut om eld upphör. Ett trettiotal svenska officerare är verksamma som FN-observatörer. Ambassadör Jarring är generalsekreterarens särskilde representant med uppgift att söka främja en fredlig lösning. Och på svenskt initiativ har FN:s hjälporganisation haft i uppdrag att hjälpa flyktingarna efter junikriget 1967 — Sverige lämnar ett bidrag till organisationen på 15 miljoner kronor. Vi ger också en miljon kronor till den insats som Rödakorskommittén inlett för att bistå krigets offer. Principerna för en fredlig uppgörelse finns nedlagda i säkerhetsrådets resolution från hösten 1967. Den har svenska regeringens fulla stöd i alla delar. Resolutionen lägger klara förpliktelser på båda parterna i konflikten. Det gäller att få till stånd ett program för det praktiska genomförandet av principerna. Säkerhetsrådet har anbefallt omedelbara förhandlingar i sådant syfte. Om sådana förhandlingar kommer till stånd, då skymtar också möjligheten till fred. Då skulle den senaste krisen inte bara vara en episod i en evig konfrontation mellan israeler och araber utan också kunna visa vägen ut ur hatet och misstron fram mot en fredlig samlevnad mellan dessa folk. Herr talman! För sex veckor sedan, i september, gick svenska folket till val. Nio av tio röstberättigade svenskar deltog i valet. Vi diskuterar i dag valresultatet utifrån våra olika utgångspunkter. I september i år krossades demokratin i Chile. Skändligheterna kastar en mörk skugga också över vårt land. Vi har alla kunnat se och läsa om terrorn, tortyren, morden, förtrycket och förföljelsen av oliktänkande. Vi läste i tidningarna och hörde i nyhetssändningarna i morse om händelser kring den svenska ambassaden. Det ligger så till att ett antal flyktingar av chilensk och annan latinamerikansk nationalitet för närvarande befinner sig inom de svenska och kubanska ambassadfastigheterna i Santiago. Sverige är skyddsmakt för Cuba i Chile, och Cubas fastighet står därmed under svenskt beskydd. Större delen av flyktingarna befinner sig i den kubanska fastigheten, som är mycket större än den svenska. Under de senare dagarna har såväl den svenska ambassaden som särskilt dess B-avdelning vid det kubanska kansliet utsatts för trakasserier från karabinjärer, militär och säkerhetspolis. Endast svensk personal med diplomatpass tillåts gå till och från B-avdelningens kansli. Nattetid äger skjutövningar rum omkring kansliet. Vår ambassadör har i utrikesministeriet protesterat och begärt att ambassaden icke förhindras att sköta sitt arbete. Som framgått av nyhetsmedia har en svenska, fru Margareta Sourander, och två chilenska chaufförer, anställda vid B-avdelningen, i går arresterats utanför det kubanska kansliet. Två ambassadsekreterare, som skulle undersöka saken hos polisen, förhindrades att lämna sin bostad och hade fått telefonen avskuren. Sedermera har de båda ambassadsekreterarna emellertid fått tillfälle att ta kontakt med vederbörande kommissarie vid säkerhetspolisen, vilken bekräftade att de tre arresterats. Begäran att få besöka dem avslogs, och kommissarien vägrade uppge anledningen till arresteringen med motiveringen att rapporten härom vore hemlig. Ambassaden fortsätter sina ansträngningar att få klarhet i saken. Ambassadör Edelstam befinner sig själv i det kubanska kansliet. Detta är de senaste nyheter vi har därifrån. Regeringen kommer naturligtvis ytterligt uppmärksamt att följa den fortsatta utvecklingen under dagen. Bakgrunden är ju denna: Salvador Allendes valseger 1970 gav de fattiga förhoppningar och förväntningar om ett bättre samhälle och ett ökat människovärde. Dessa förhoppningar krossades med våld. Det var inte en utveckling som obönhörligen ledde fram till våldet, herr Bohman, utan det var en fredlig utveckling och förhoppningar som ledde till att våldet användes mot dem som representerade förväntningarna och förhoppningarna. Störtandet av den folkvalda regeringen i Chile har väckt frågan, om det över huvud är möjligt att genomföra djupgående förändringar i ett fattigt och orättfärdigt samhälle utan att de privilegierade grupperna griper till våld. Det hävdas såväl från höger som från vänster att Allendes fall visar att den fredliga samhällsomdaningens väg är omöjlig att beträda. Från en del grupper till höger på olika håll i världen riktas kritiken nästan mera mot Allende än mot själva kuppen. Den folkvalde presidenten anklagas för uraktlåtenhet, misstag och övergrepp. Det påminner, tycker jag, om den kritik som på sin tid riktades mot Dubcek för att hans liberaliseringspolitik i diktaturen mötte ekonomiska svårigheter. Detta kan aldrig legalisera våldet, vare sig på det ena eller på det andra hållet. I botten på denna kritik framtonar uppfattningen att en politik för social utjämning och rättvisa är oförenlig med demokrati. Det är en uppfattning som vi väl känner från arbetarrörelsens barndom och som stundom återkommit på senare tid. Vi har ständigt motbevisat påståendet i praktisk handling. Från motsatta sidan hävdas att det endast är våldet som kan besegra diktaturen och privilegiesamhället. Det är en pessimistisk och destruktiv ödestro som historien också har motbevisat i åtskilliga fall. För den som bekänner sig till en reformistisk samhällsuppfattning och bygger sin övertygelse på den fredliga samhällsomdaningens och det sociala framstegets praktiska möjlighet är det viktigt att inte falla undan inför sådana föreställningar. Det är tvärtom viktigt att understryka att demokratin inte är förbehållen det bestående samhället, att sociala förändringar är dess förutsättning, att demokratin ständigt i praktisk handling måste visa sitt värde och sin livskraft. Den svenska arbetarrörelsen går nu ut i den största insamlingsaktion som Folkrörelsesverige engagerat sig i sedan Spanienkriget. Det kraftiga gensvar vi mött är ett uttryck för solidaritet med Chiles sak men också för det svenska folkets orubbliga tro på demokratin och på en fredlig samhällsomdaning. Men tragedin i Chile visar också en annan sak. Demokratin måste kunna värja sitt liv. Jag skall inte i dag ta upp en utförlig debatt om vår underrättelsetjänst. Jag har uttalat mig om den i olika sammanhang, och vi får återkomma därtill i interpellationsdebatten och när försvarsutskottet slutfört sin granskning. Men jag vill upprepa två reflexioner: Små oberoende nationer har det på många sätt svårt i dagens värld. De är utsatta för ett ständigt hot, för ständiga risker. Därpå ser vi många exempel, alltför många. En liten nation måste på olika vägar bestämt värna sitt oberoende. Till sitt stöd måste den därvid också ha en mot nationen lojal underrättelsetjänst. Man kan känna principiell olust inför att det i en demokrati måste finnas ting som inte i sin helhet kan redovisas offentligt. Men så som världen ser ut är jag fullständigt övertygad om att det för oss inte finns någon annan möjlighet. En sådan underrättelsetjänst — som till sin omfattning är mycket begränsad — är ett instrument för vår utrikespolitik och vår säkerhetspolitik. Dess enda syfte är att tjäna det svenska folkets säkerhet och trygghet. Även i en demokrati måste vi ha en polis och en militär till tjänst för medborgarna. Det är och förblir emellertid oerhört viktigt att dessa krafter står under strikt demokratisk kontroll. Makt som ger möjlighet till fysiskt övervåld och som delvis måste utövas i hemlighet måste kontrolleras särskilt noga. Det bör en både historisk och aktuell erfarenhet ha lärt oss. Detta innebär självfallet inte någon kritik mot de människor som där arbetar. Men det är farligt i varje nation om man i en yrkeskår med bestämda arbetsuppgifter och särskilda påfrestningar skapar grogrund för isolering och extremism. Dessa yrkesgrupper måste vara en del av samhället och tjäna de värderingar som flertalet medborgare bekänner sig till. Det har bland alla de väldiga anklagelser som riktats mot underrättelsetjänsten hittills icke framkommit något belägg för att den på något allvarligt sätt skulle ha svikit sin uppgift. Däremot har det framkommit avgörande belägg för att en rad av anklagelserna varit grovt osanna. Riksdagens försvarsutskott får nu göra en ingående granskning. Därefter finns det skäl att göra en slutlig bedömning. Men med anledning av de frågor som här riktats till mig vill jag göra några uttalanden. För herr Fälldin vill jag bara understryka vad han själv sade — att de rättsvårdande myndigheterna har en självständig ställning i vårt land. De regleras av lagar och förordningar som denna riksdag har stiftat. De kontrolleras av särskilda organ som denna riksdag tillskapat, främst justitieombudsmannen. Det finns olika synpunkter om de aktioner som de rättsvårdande myndigheterna företar. Men så länge vi vill upprätthålla denna självständighet — och den är nödvändig i en demokrati — skall vi slå vakt om den självständigheten. Det pålägger oss återhållsamhet. Jag delar alltså herr Fälldins uppfattning på den punkten. Till herr Hermansson, som framställde två spörsmål till mig, vill jag säga att i det första av dessa är själva frågeställningen felaktig. Jag vill hänvisa till vad försvarsministern sade i ett interpellationssvar den 18 maj. När det gäller andra spörsmålet, som avsåg infiltration, vill jag säga att jag i utomordentligt hög grad ogillar om man arbetar med infiltratörer i organisationer, vilka det än vara må.

I det avseendet måste vi säga oss att medlemskapet i en organisation inte upphäver en människas förpliktelser att hjälpa samhället att avslöja brott. Till herrar Bohman och Helén vill jag säga följande. Herr Helén frågade mig om det var sant att regeringen vidarebefordrade hemliga uppgifter, som den får i tjänsten, till det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Herr Helén tillade att det skulle rensa luften om jag kunde ge besked på den punkten. Jag vill kategoriskt förneka att sådant förekommit. Jag undrar vad det är för luft som herr Helén har mött, där sådant kan frodas.

Jag kan försäkra herr Helén att jag aldrig skulle drömma om att göra något sådant. Jag har naturligtvis inget emot att detta undersöks av försvarsutskottet eller av konstitutionsutskottet eller av vilken instans det vara må. Detta spörsmål reser en principiell fråga som jag har mött och som är av visst intresse. Vi skall ju slå vakt om samhällskritiken. Men när vi möter ett medvetet användande av lögnen i ett förment samhällskritiskt syfte, skall vi då säga: Ja, men det är ju fråga om samhällskritik, så det får vi lov att acceptera — det gör väl ingenting? — Tro nu inte att jag beskyller herr Helén för detta — det gör jag inte. Jag har uttalat mig mycket hårt om den verksamhet som de s.k. journalisterna har bedrivit. Jag gjorde det efter att ha läst deras bok och upptäckt att jag där var något slags huvudperson. Jag menar, min person är helt betydelselös, men jag fungerar i detta sammanhang som symbol för samhället. Det påstods att jag hade arbetat inom den s.k. IB:s föregångare och sysslat med kontakter med utländska spionorganisationer. Jag har aldrig medvetet träffat någon representant för en sådan. Det påstods att jag skickade folk från IB till malmfälten i Kiruna och över huvud taget dirigerade ett antal personer för hemliga spionuppdrag. Det påstods att jag personligen dirigerade ett förment inbrott på den egyptiska ambassaden. Det påstods att jag varje tisdag sammanträffade med chefen för IB och lämnade detaljerade instruktioner och att han kom hem från dessa instruktionsmöten varje vecka och var djupt skakad. Till slut angav man t.o.m. ett datum då jag skulle ha sammanträffat med denne chef för IB, den 6 oktober 1970. Det var lätt att kontrollera i planeringskalendern. Så pass nyfiken är jag att jag slog upp planeringskalendern för att se vad jag hade gjort den dagen — och just den dagen kl. 12 hade jag sammanträffat med en person som i och för sig hade tillgång till ett register som berörde politiskt verksamma personer, det skall jag erkänna. Den dagen kl. 12 sammanträffade jag nämligen med det socialdemokratiska partiets talarförmedlare för att bestämma vilka föredrag jag skulle hålla den hösten. Utifrån dessa påståenden kom man fram till att den här verksamheten leds av regeringen, och med hänvisning till att bolagsskatten i Sverige är låg bevisade man på något egendomligt sätt att regeringschefen i det närmaste måste vara agent för CIA. Alla dessa påståenden är grovt lögnaktiga. Kan det vara ett litet misstag? Nej. Vart enda ett av dessa påståenden hade mycket lätt kunnat kontrolleras i en normalt samhällskritisk verksamhet genom ett telefonsamtal till mig eller någon av mina medarbetare. Men i stället trycktes de i tidningar och böcker, och sedan skall man ut och dementera vartenda ett av dem. Jag tror att det är ganska viktigt att säga — det ger mig herr Heléns fråga anledning till — att lögnen, den medvetna lögnen, den lätt kontrollerbara lögnen, icke ur någon moralisk synpunkt kan accepteras som ett normalt inslag i samhällskritik. Jag har också kritiserat en annan sak. Herr Helén var inne på den tekniska utvecklingens risker — även herr Bohman snuddade vid det — för den personliga integriteten. Han nämnde som exempel att man hade ropat upp ett personnummer i stället för ett namn i en bank och att man hade gjort fel vid militära inskrivningar. I fråga om allt sådant här delar jag herr Heléns grundsyn. Jag känner ett slags olust inför det, och jag skall gärna medverka till att vi alla gemensamt tar itu med att stärka den personliga integriteten gentemot den tekniska utveckling som pågår. Den får vi reglera hårt i lag. Men jag kan inte hjälpa att jag reagerar när det i samhällskritisk verksamhet ingår att man monterar in avlyssningsapparater, använder spionkameror, gör skuggningar och utnyttjar alla möjliga metoder som man i annat sammanhang med stora åthävor säger sig vilja bekämpa. Jag kan inte godta detta som en normal journalistisk arbetsmetod, av hänsyn bl.a. till det enskilda fallet men framför allt till konsekvenserna. Med modern teknik blir det ju möjligt för varje tidning som det vill att plantera in avlyssningsapparater i människornas vardagsrum och få fram sådant som kanske kan betecknas som hot stuff i olika hänseenden. Detta är under utredning, och jag tror vi får lov att lagreglera det. Men det borde också ge pressen anledning att diskutera sitt pressetiska ansvar, vilka metoder som skall vara acceptabla i normalt journalistiskt arbete. Annars tror jag att det hos människorna kommer att växa fram en väldig misstro också mot de massmedia som är ett så omistligt inslag i att värna vår frihet: Vad utsätts jag för en vacker dag? Vi kan skriva lagar och förordningar, vi kan hårt reglera myndigheterna, och det skall vi göra på det här området, men vi är beroende av att det inom pressen också finns en etik som drar upp gränser för vad man i sin legitima jakt på nyheter anser sig vara beredd att kunna tillåta. Jag övergår nu till våra andra inrikespolitiska frågor. Man har här från olika håll fällt kommentarer om valutgången. Den innebar en tillbakagång för socialdemokratin. Vi är inte nöjda med 43, inemot 44 procent av rösterna, det skall utan tvekan understrykas. Men tillbakagången är likväl beskedlig. I röster är den 9 000, i procent 1,7—1,8. Vi får sju mandat färre i den nya riksdagen. Denna tillbakagång skall emellertid också bedömas mot bakgrund av den uppladdning de borgerliga gjort under tre års tid. De mobiliserade alla krafter, de hade ett bra utgångsläge. I det perspektivet är vår tillbakagång inte stor. Socialdemokratin lyckades genom en väldig kraftansträngning hämta in oppositionens försprång under valrörelsen och hålla stånd mot den borgerliga anstormningen. Den uppgiften klarade den fackliga och politiska arbetarrörelsens valarbetare genom en helt fantastisk insats under valrörelsens allra sista veckor. De borgerliga lyckades därför inte nå sin målsättning: att skaffa sig ett tillräckligt regeringsunderlag. Det är naturligtvis det första och viktigaste konstaterandet till följd av valet. Vid två val i följd, där ni haft mycket goda förutsättningar och där ni har gjort en enorm kraftansträngning, har ni misslyckats i er helt dominerande strävan att få bort socialdemokratin från regeringsmakten. Vid två val i följd har vi lyckats motstå den anstormningen. Besvikelsen måste därför vara störst på borgerligt håll, och det sken väl igenom, framför allt i Bohmans bittra anförande i dag. Aldrig har övermodet varit så stort, och aldrig har man mobiliserat så mycket och haft så bra utgångsläge, men ändå misslyckades man. Delvis har man betalat ett högt pris för att vinna en procent av väljarna. Det har från borgerligt håll — det gäller framför allt moderaterna — drivits en hård och hätsk kampanj mot arbetarrörelsen. Ni lade upp en kampanj för att skrämma väljarna. Den aggressivitet och den konfrontationspolitik som präglade herr Bohman och hans partivänner under valrörelsen återkom på ett nästan förbluffande sätt i dag. Jag tror att herr Bohman slog ett nytt rekord i den meningen att om man tar bort de delar av herr Bohmans anförande, som handlade om utrikespolitik och tillhörande ting, så talade han till 95 procent om socialdemokratin — i hårda, oförsonliga ordalag om allt det onda som socialdemokratin representerar. Hela hans tal handlade egentligen icke om någonting annat. Det fanns ingen redovisning av vad en borgerlig politik skulle innebära. Det fanns egentligen inte ens någon redovisning av vad en moderat politik skulle innebära, utan där höll sig herr Bohman till slagorden. För något år sedan lanserade herr Bohman slagordet ”den nya otryggheten” — det blev t.o.m. prisat så småningom. Det påstods beskriva gräsrötternas upplevelser, men det uppstod ju så småningom en missnöjd gräsrot som ansåg att han inte blivit tillräckligt högt skattad för sina insatser på den här punkten. Nu utvecklade herr Bohman ett nytt slagord, ”den nya individualismen”, och det skall jag komma tillbaka till sedan. Men jag börjar med att konstatera att hela den konfrontationspolitik som herr Bohman byggde upp under valrörelsen fortsatte han egentligen i alldeles oförändrat tonläge och med alldeles oförändrade ordvändningar i dag. Mellan de borgerliga partierna har det skett stora förskjutningar — det hör ju också till bilden. Detta, som nästan är en revolution på den borgerliga kanten, har fått stå tillbaka för den mycket mindre förändringen mellan borgerlighet och socialdemokrati. Det är litet orättvist, för så oviktiga är inte de partierna. Vad som där hänt i svensk politik är ett mycket intressant fenomen. Jag tänker inte så mycket på något enskilt borgerligt parti — härvidlag får var och en dra sina slutsatser — utan det är den samlade borgerligheten jag tänker på. Ni gick ut för att skapa en gemensam borgerlig regering, men centerpartiet och folkpartiet förlorade tillsammans fem mandat. Mittenpolitiken, mittenprogrammet skulle bilda grundvalen för en ny borgerlig regering, men mittenblocket gick tillbaka ungefär lika mycket som vi. Vad var det då för fel på mittenpolitiken? När herr Fälldin i dag talar om mittenblocket som ett kraftfält i svensk politik, så är det trots allt ett ”kraftfält” som gick tillbaka i det senaste valet och har förlorat fem mandat. Det är bara ett rent faktiskt konstaterande. Man tog avstånd från moderaterna i den meningen att man sade att det kommer inte att föras högerpolitik. Men nu gick ju moderaterna framåt och får en förstärkt ställning i riksdagen nästa år. En av herr Fälldins ombudsmän i Storstockholm har i partiets ideologiska tidskrift gjort några intressanta funderingar. Han är naturligtvis glad för att centern går framåt, men så konstaterar han: ”Årets val visar tydligt att vi inte gjort några nämnvärda inbrytningar i socialdemokratin. Vi har endast erövrat någon procent från socialdemokraterna. Återstoden har vi tagit från folkpartiet.” Och det är ju alldeles riktigt konstaterat. ”Såsom valrörelsen nu lades upp får centern ta på sig sin del av ansvaret för moderaternas framgångar”, fortsätter han. ”Hade utgången blivit en knapp mandatövervikt för de icke-socialistiska partierna hade vi fått oerhörda svårigheter att driva centerpolitik med en stark höger och ett krossat folkparti. Hur hade det gått med skattepolitiken, regionalpolitiken, utrikespolitiken, försvarspolitiken, socialoch utbildningsfrågorna? Vi skall vara tacksamma för att inte det blev valresultatet.” Och man hör den lättnadens suck som går genom spalten här. Det är då inte konstigt att herr Bohman i dag är så besviken och så grätten och fortsätter sina angrepp på socialdemokratin i samma tonläge, eftersom han upplever sig vara så nära att lyckas. Men det ger också sin belysning åt talet om mittenpolitiken som ett ”kraftfält” i den svenska politiken. Jag glömde förut att säga något om valrörelsen till herr Hermansson. Jag skall göra det nu. Herr Hermansson sade att hans parti gick framåt, och han gladde sig över det. Men hans kommentatorer i Ny Dag har konstaterat att arbetarklassen röstade med socialdemokraterna. Där gick det inte bra för kommunisterna. Det var i andra grupper man gick framåt. Och jag förstår att det här är ett problem för kommunistiska partiet. Det var i akademiska städer som kommunisterna gick framåt. Jag konstaterar sålunda att i ett löntagardistrikt utanför Stockholm i närheten där jag själv bor, nämligen i Hjulsta, fick vi 50 procent av rösterna. Om jag går till Rinkeby, ett valdistrikt där det bor nästan uteslutande studentfamiljer, fick socialdemokraterna 27,5 procent, vill jag minnas, medan kommunisterna fick 18 och ”avgrundspartierna” 8 procent. Samma mönster kan vi urskilja på många håll. Det är ett ganska viktigt konstaterande att de svenska arbetarna och löntagarna inom LO-kollektivet mobiliserades för socialdemokratin på ett sannolikt mycket fint sätt i årets val. För socialdemokratin blev valrörelsen en stor avvärjningsstrid. Vi försvarade oss mot ett våldsamt anlopp från de borgerliga partierna och från mäktiga ekonomiska intressen. Vi försvarade vår politik på de områden där den angreps. Men det var någonting mer än den i en demokrati naturliga slagväxlingen mellan regeringen och oppositionen, den självklara bataljen om röstandelar och mandat. Den reformism som socialdemokratin företräder har under det nuvarande skedet i samhällsutvecklingen stått inför försvarsuppgifter av en djupare principiell innebörd, där vår roll tidvis kan ha tett sig otacksam men samtidigt oundgängligen nödvändig. Vi har fått försvara demokratin mot angrepp från ytterlighetsgrupper. Den fackliga och politiska arbetarrörelsen har hållit rent — inom sina egna led utåt — mot dem som har företrätt antidemokratiska och elitistiska uppfattningar bakom en fasad av paroller om mer makt åt folket. Den som läser kommunisternas olika partiprogram under senare år finner klara belägg för vart opportunism på denna punkt leder. Vi har också klart dragit gränsen mot extremistgrupper till höger, som har spekulerat i missnöje, hat och i grunden misstro mot demokratin som en väg att förändra samhället. Otäcka högertendenser på det internationella planet har gjort den uppgiften särskilt angelägen. Vi har också fått försvara solidaritetstanken. Under senare år har vi upplevt väldiga kampanjer som handlat om socialhjälpen, om skatterna, om den offentliga sektorn. Vi har upplevt en press mot en kommersialisering av atmosfären i samhället. Hela denna diskussion har inneburit stora risker för solidaritetstanken, för idéen om gemenskap mellan människor och känslan av gemensamt ansvar som den starkaste sammanhållande kraften i ett samhälle. Vi har fått försvara industrisamhället. Industrisamhället har skapats under blott ett par generationers tid. Det har givit oerhörda materiella framsteg. Men industrisamhället rymmer också en rad svåra problem. Det finns en oro och ett främlingskap i industrisamhället. Det har föranlett en del att längtansfullt tala om en återgång till det förflutna som något slags lösning av människornas problem. Den romantiken är ett hot mot det verkliga framsteget. Den är också ett uttryck för en hopplöshet och en pessimism om människans möjlighet att bryta nya vägar. Denna uppgift har ibland tett sig otacksam. Det hade på kort sikt varit lättare att falla in i klagolåtar och söka rida på olika vågor. Men vi har försvarat demokratin och solidaritetstanken därför att vi upplever detta som det enda sättet att förnya det svenska samhället och bryta nya vägar mot framtiden. Vi har försvarat industrisamhället mot det förflutnas romantik därför att vi tror att industrisamhället kan förändras och att denna förändring måste sikta mot framtiden, inte det förflutna. Därför är det i själva verket inte det bestående vi har försvarat utan framtidstron, tron på att människan skall kunna bemästra de svårigheter som nu plågar henne, tron på att vi gemensamt skall ha kraften att skapa något nytt och bättre. Vi försvarar inte det bestående. Vi försvarar framtidstron. Den måste vi, på den reformismens väg som vi valt som vår, söka omsätta i praktisk handling. Redan före valet klargjorde vi vilka riktlinjer som skulle ligga till grund för en socialdemokratisk regeringspolitik. Och vi angav också vilka områden vi ansåg viktigast inför valet.

Vi har det ansvaret gentemot våra väljare. De som stött socialdemokratin i detta val — det är två och en kvarts miljon väljare, en miljon fler än det näst största partiet — har stött detta öppet redovisade program. De borgerliga väljarna har icke på samma sätt stött något enhetligt program, något alternativ till socialdemokratin. Någon gemensam borgerlig politik har aldrig förts fram. De borgerliga partierna kan sålunda inte hänvisa till någon enhetlig borgerlig opinion, när de skall utforma sin egen politik och ta ställning till våra förslag. För oss är det självklart att vi måste försöka motsvara våra uppdragsgivares förtroende. De väljare som stött socialdemokratin har stött oss bl.a. därför att vi företräder en aktiv näringspolitik. Attackerna mot en statlig industrioch näringspolitik har inte gjort intryck på människorna. I de områden av landet där man för sin utkomst är beroende av de statliga basindustrierna och där samhället utgör den yttersta garantin för sysselsättningen, där kan vi inregistrera ett ökat stöd. Därför skall vi fortsätta näringspolitiken som ett led i våra ansträngningar att öka sysselsättningen, att skapa arbete åt alla. Arbetslivets reformering och demokratisering är ett annat område där vi vet att väljarnas stöd är en direkt uppmaning till oss att fullfölja vårt program och gå vidare. Detta är en hjärtesak för arbetarrörelsen. Det program vi utarbetat, de förslag vi lägger fram är ett direkt resultat av krav som vuxit fram på arbetsplatserna. Arbetslivets reformering och demokratisering utgör något av en kärnpunkt i den sociala förnyelse av det svenska samhället som socialdemokratin vill genomföra. Anställningstryggheten, arbetsmiljön, paragraf 32 står nu i förgrunden. Och säkert är det många kvinnor som stött socialdemokratin därför att de därigenom sett en möjlighet att snabbare åstadkomma en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Detta är tre huvudområden där socialdemokratin inför valet gjort bestämda utfästelser om inriktningen av sin politik. Den måste vi fullfölja. Vi tar på oss regeringsansvaret därför att vi vill genomföra en socialdemokratisk politik. Den politik vi gick till val på har vi följt upp genom det förslag till ekonomisk-politiska åtgärder som regeringen redovisade på höstriksdagens första dag.

De offentliga investeringarna ökar. Vi fortsätter en satsning på miljövården, som torde vara unik bland industriländerna. De mindre och medelstora företagen tillförs ökade kreditmöjligheter. Tillsammantaget betyder dessa åtgärder ökade statsutgifter i storleksordningen 2,5 miljarder kronor. Vad var den ekonomiska bakgrunden? Vi har bakom oss en besvärlig lågkonjunktur, som har inneburit stora påfrestningar framför allt för de enskilda människorna i samhället. Den har ställt kommuner och stat inför svårbemästrade problem. Företagen har kämpat med avsättningssvårigheter och sjunkande lönsamhet. Men lågkonjunkturen är kortsiktig. Den varar inte i evighet. Vi har under denna lågkonjunktur hävdat att Sveriges ekonomi i grunden förblivit stark. Det har nu praktiskt dokumenterats i en stark exportuppgång, ett omfattande överskott i handelsoch bytesbalansen och en rekordstor valutareserv. Export, produktion, ekonomisk tillväxt har tagit fart efter några magra år. Under senare tid har vi också kunnat inregistrera framgångar i kampen mot arbetslösheten. Men några områden har inte följt med i uppgången. Det gäller framför allt den privata konsumtionen, och det gäller kommunernas investeringar. Det stod därför klart för regeringen att det trots den intensiva konjunkturuppgången på exportsidan och trots den växande bristen på yrkeskunnigt folk till industrin ändå fanns ett utrymme för ytterligare ekonomisk expansion. Underlaget för denna bedömning kom fram under förhösten. Det är varje regerings skyldighet att utnyttja framstegets möjligheter. Men det förutsätter att regeringen har en enhetlighet i bedömningen och inte är svag och splittrad. Det som ger handlingskraften är inte regeringsmakten eller tillgången till expertis. Det är i stället den politiska viljan och helhetssynen som åt en regering ger handlingskraft — inte tvärtom. Det intressantaste är hur vi utformat åtgärderna. Däri ligger en politisk helhetssyn. Vi intensifierar kampen mot inflationen. Prisstegringarna är ett gissel som de senaste åren drabbat alla länder. Och det är inte någon lätt uppgift att bekämpa prisstegringarna när inflationen härjar i vår omvärld. Vi ligger i botten av prisstegringsligan. Det är en god prestation. Kampen mot prisstegringarna innefattar fortsatt prisstopp på viktiga baslivsmedel och prisstopp på trävaror för att hålla tillbaka byggkostnaderna. Genom att justera bostadstilläggen begränsar vi effekterna av hyreshöjningarna för barnfamiljerna. Prisstoppet på livsmedel har visat sig vara en effektiv väg att hålla tillbaka höjningar av matpriserna. Bönderna får sina förbättringar direkt över budgeten. Vi har här slagit in på en delvis ny linje när det gäller prispolitiken på livsmedelsområdet. Det har stor betydelse för löntagargrupperna, för barnfamiljerna och för pensionärerna. Den metod vi använder är ur nästan alla synpunkter överlägsen andra förslag som förts fram. Den är inte så kostsam som en allmän momssänkning eller ett borttagande av momsen på maten. Den har trots detta givit påtagliga resultat på prisutvecklingen. Den innebär att vi håller tillbaka prisstegringen på just de livsmedel som är betydelsefulla ur kostsynpunkt och för familjerna. Vi behöver inte, som fallet är om man tar bort matmomsen över lag, sänka priserna på läskedrycker, på snask, på konditorivaror, på lyxartiklar osv. med hundratals miljoner kronor för att åstadkomma ett 25 öre lägre mjölkpris. Både fördelningspolitiska och kostsynpunkter talar sålunda avgjort för den linje regeringen valt. Och vidare. Vi vill åstadkomma en ökad sysselsättning. Arbetet är grundvalen för människornas trygghet. Arbetet är också grundvalen för vårt samhälles sociala framåtskridande. Sverige har under arbetarrörelsens ledning åstadkommit kanske mera på sysselsättningens område än något annat land. Men vi kan inte vara nöjda med de framsteg vi gjort. Ty under senare år har vi mött en ny situation på sysselsättningsområdet som kräver nya grepp och ökad planmässighet i handlandet. Regeringen har haft överläggningar med LO om en sysselsättningsplan, en utformning av sysselsättningspolitiken. Inom kort skall vi träffa TCO och SACO för liknande överläggningar. Vi återkommer också på det parlamentariska planet. Vi har hävdat och vi fortsätter att hävda att full sysselsättning, arbete åt alla skapar man inte genom att passivt lita på marknadskrafterna, genom ensidigt generella åtgärder, genom att sprida ut skattelättnader och subventioner över onda och goda, över företag som har brist på folk och redan goda vinster. Vi har hävdat och vi fortsätter att hävda att samhället har ett övergripande ansvar för sysselsättningen, och samhället får därvid inte i sitt handlande bindas av några liberala eller konservativa dogmer om att den ekonomiska marknadens frihet till varje pris skall värnas. Omsorgen om människans trygghet skall i stället vara vägledande. Huvudpunkterna i vår sysselsättningspolitik är: Vi skall bygga ut industrin med en aktiv näringspolitik. Norrbottens Järnverk, varven, AP-fondernas medverkan, samarbetet med Algots och Eiser är exempel. Vi skall med regionalpolitiken, skatteutjämning, praktiskt satsa på de delar av vårt land där arbetstillfällena är få. Vi skall arbeta för kvinnornas rätt på arbetsmarknaden, för jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi måste skapa arbetstillfällen som passar människorna, inte arbetstillfällen som sliter ner, som är otrygga och medför hälsorisker. Vi skall hjälpa de människor som behöver samhällets stöd — de äldre, de som har något handikapp och de som först behöver utbildning innan de kan ta ett arbete. Ett av de stora problemen är ju att arbetsmarknaden är splittrad. Det är brist på folk, därför att de som nu söker jobb inte kan eller vill ta de lediga arbeten som finns. Det är brist på arbetstillfällen därför att det är ont om arbetstillfällen på just de områden dit de nya grupperna på arbetsmarknaden söker sig. Arbetet och människan måste finna varandra. Det betyder bl.a. att man måste vara beredd att anpassa arbetstillfällen och arbetsplatser efter de förutsättningar och krav som människan har. Men att passa ihop dem som söker arbete med de arbeten som finns kräver en aktiv arbetsfömedling. Nu prövar vi genom regeringens förslag nya metoder i den verksamheten. Att passa ihop människor och arbetsplatser ställer över huvud taget krav på en rörlighet på arbetsmarknaden — yrkesmässig och geografisk. Vårdbiträdet kanske vill utbilda sig till sköterska om chansen ges. Då kan en annan ta hennes jobb. Det är ju inte säkert att de som just nu söker ett arbete passar bäst på precis de jobb som just nu är lediga. Vi skall därför inte tala nedsättande om omskolning och utbildning, inte ta bort flyttningsbidragen. I stället skall vi — i den fulla sysselsättningens namn — gå den motsatta vägen och satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det sker i regeringens förslag. Vi skall bygga ut den offentliga sektorn. Regeringens förslag till höstriksdagen ger — om de antas — många nya arbetstillfällen. De ger också en ökad social välfärd. Denna ökade sociala välfärd är en stor vinst för vårt samhälle. Den hjälper kvinnor som vill gå ut på arbetsmarknaden. Det betyder mycket för de gamla och för de handikappade att få bättre möjligheter till hjälp i hemmet. Vi kan göra vårt samhälle barnvänligare. Vi vill sålunda skapa ökad sysselsättning och en höjd välfärd. Och vi tror att dessa målsättningar kan gjutas samman till en enhetlig politik, där strävandena efter en höjd välfärd, en ökad sysselsättning och ekonomiska framsteg och slagkraft stödjer varandra. Instrumenten att åstadkomma detta är en aktiv näringspolitik, en förnyelse av arbetslivet och en utbyggd offentlig sektor. Den aktiva näringspolitiken skall förstärka vår industriella slagkraft. Då kan vi värna om den industriella sysselsättningen, öka konkurrenskraften och höja produktionen, exportera och få ekonomiskt utrymme för en bättre samhällsservice. Förnyelse av arbetslivet är nödvändig av ekonomiska skäl, och den är socialt motiverad. Ty därigenom blir industriarbetet på nytt lockande, produktionen kan bli bättre, hälsan kan skyddas och människor kan få ett större inflytande. Skall vårt samhälle som helhet präglas av demokratins ideal, av välfärd och gemenskap, då måste också arbetslivet få prägel av dessa värderingar. Människans frigörelse i vår tid är i hög grad en fråga om arbetslivets förnyelse. En utbyggd offentlig sektor skapar slutligen fler arbetstillfällen och bättre socaiala förhållanden. Därmed hänger politiken samman. De olika inslagen är beroende av varandra. En av de grundläggande svagheterna i en traditionell borgerlig ideologi är att den ser en motsättning mellan det socialt rättfärdiga och det ekonomiskt rationella, mellan den offentliga sektorn och den industriella produktionen. Man räknar den offentliga sektorn som en tärande del, som en belastning på vår ekonomi i stället för som en väsentlig förutsättning för vår ekonomiska slagkraft och för den fulla sysselsättningen. Man tycks på en del håll fortfarande anse att den offentliga sektorn möjligen kan byggas ut i nödfall, när tvingande skäl föreligger. Näringslivets lönsamhet är man beredd att höja med motivet full sysselsättning. Den offentliga sektorn är man däremot inte beredd att bygga ut av sysselsättningsskäl. Herr Bohman lanserade i dag ett slagord — den nya individualismen. Vad finns det för konkret innehåll i detta? För att hitta svaret på den frågan får man gå till moderaternas motion, där de säger att den offentliga sektorn inte får byggas ut, för man skall bekämpa den nya otryggheten och befrämja den nya individualismen genom att inte bygga ut den offentliga sektorn. Det är konkret vad moderaterna säger. De kritiserar också de förslag som vi har lagt fram i år. Tag det fortfarande rent konkret! Med vårt förslag får vi 7 000 fler hemsamariter, som kan gå och besöka gamla människor i deras hem och hjälpa dem så att de kan bo kvar. Skall man säga till dem: ”Det här innebär ju en utbyggnad av den offentliga sektorn. Det är mot den nya individualismen, så det bör man egentligen inte göra.” Är det inte så att de gamla människorna känner sitt värde öka när vi gemensamt hjälper dem till rätta på ålderns dagar? Det är likadant med utbyggnaden av daghem och familjedaghem. Den är en fara för individualismen, säger man. Men tror ni att de kvinnor som därigenom får barntillsynen ordnad, de förskollärare som får jobb, känner sin individuella frihet hotad? Innebär det en ny otrygghet och ett hot mot individualismen om vi skapar bättre miljöer i skolorna eller bättre bostadsmiljöer i de områden som snabbt byggdes upp på 1960-talet?

Ett samhälle kan bara utvecklas i gemenskap mellan människor. Där går den enkla ideologiska skillnaden. Visst skall vi ha en stark och slagkraftig industri. Visst skall vi sätta in våra krafter på att få fram nya arbetstillfällen även i industrin. Men vi behöver flera hundra tusen nya jobb om alla som vill det skall få ett arbete. Det kan vi inte klara enbart på industrisidan. Det skulle betyda en ökning av antalet anställda inom industrin med kanske 30—40 procent. Under 1960-talet har antalet industrisysselsatta varit i stort sett oförändrat samtidigt som industriproduktionen nära nog fördubblats. Och 1960-talet var inte något dåligt årtionde för industrin. Vi är på väg in i det postindustriella samhället. Vi bör i det samhället inte ställa varuproduktion och tjänsteproduktion mot varandra. Vi bör i stället se till helheten. Industrin är basen för vårt lands ekonomiska liv. Men det blir samtidigt allt viktigare för vår välfärd att människor kan hjälpas åt att göra tillvaron bättre för varandra. Våra ekonomiska möjligheter är inte obegränsade. Vi strävar efter ekonomisk effektivitet. De villkoren kommer vi att få leva under även i framtiden. Det gäller även den offentliga verksamheten. Framför allt har bristen på folk varit utpräglad. Sjukhusen är moderna och effektiva, rikt utrustade med medicinsk apparatur. Våra skolor är nybyggda, använder moderna pedagogiska hjälpmedel. Ute i kommunerna står sporthallar, simbassänger, moderna lokaler för olika ändamål. Många gånger har man vittnat om det opersonliga i våra samhälleliga institutioner. Med mer personal på sjukhusen, i daghemmen, i skolorna skulle man kunna åstadkomma en bättre service och en vänligare atmosfär. Det finns en känsla av främlingskap i det moderna, effektiva, tekniska samhället. Att brygga över detta främlingskap och i stället skapa en ny gemenskap mellan människor är en av vår tids stora uppgifter. Och en av vägarna till denna nya gemenskap är utan varje tvivel en utbyggd social välfärd. Inför 1960-talets stora expansion på utbildningens område uttrycktes på många håll oro inför möjligheten att kunna intressera ungdomen för utbildningar som leder till vårdsektorn och olika samhällstjänster. Dessa farhågor har helt kommit på skam. Tillströmningen till dessa utbildningsvägar är större än till några andra. Jag tror inte det enbart beror på att ungdomen förväntar sig hyggliga arbetsvillkor och sysselsättningsmöjligheter. Det speglar också en strävan till kontakt och gemenskap, en vilja att tjäna andra människor. Det är i så fall ett utomordentligt hoppfullt tecken, som vi måste försöka möta. Det finns desto större anledning härtill eftersom vi här finner stora behov av förbättring, av en höjning av kvaliteten i de tjänster som samhället bjuder människorna. Och det är självklart att vi därvid också skall dra nytta av den konstruktiva kraft som folkrörelserna innebär i det svenska samhället. Jag har talat om hur vi skall skapa arbete, välfärd och gemenskap. Egentligen handlar allt detta om demokratins vitalitet och styrka. Det är väldigt viktigt att förnya demokratins former och värna om de grundläggande rättigheterna. Men jag har många gånger betonat att demokratin också har en social innebörd, att den måste visa handlingskraft. Det är särskilt viktigt i nuvarande skede, där så många människor upplever teknikens risker, känner osäkerhet inför framtiden, ställer sig frågande inför många av den moderna civilisationens yttringar. Ett samhälle där människor upplever gemenskap — med sina medmänniskor, med sitt arbete — det är ett samhälle där demokratins ideal lever ute i vardagen. I samhällen med starka auktoritära inslag, med stora klasskillnader eller med ett elitistiskt förakt för vanliga människors skröplighet, där kan man aldrig skapa gemenskap. Ett av människors mest grundläggande krav är längtan efter större inflytande. Låt oss utan större omsvep erkänna att även i en så stabil demokrati som den svenska behöver det folkliga demokratiska engagemanget breddas och förstärkas. Det är svåra problem. Men det är samtidigt en stor chans. Möjligheten att styra den tekniska och ekonomiska utvecklingen, att behärska marknadskrafterna, att föra in vidare, sociala målsättningar i produktionen, att bygga på en ny gemenskap ligger i en ytterligare demokratisering av vårt samhälle. Den måste gälla alla områden: arbetsplatserna, de ekonomiska besluten, den offentliga sektorn. Det jag sagt speglar därmed också ett starkt förtroende till den demokratiska reformismens möjligheter som ett instrument till social förändring. Vilka möjligheter och förutsättningar finns det i riksdagen att samlas kring dessa målsättningar? Det vet jag uppriktigt sagt inte. Det vet jag inte redan av det skälet att politiken i en demokrati aldrig kan vara fråga om en monolog, utan det är en dialog, i bästa fall ett samtal där för all del rösterna ibland kan bli så många att det är svårt att urskilja de bärande tonerna. Det finns en tendens att skildra politiken nästan uteslutande som ett maktspel. Pjäserna flyttas, stöt utdelas och kontrastöt förbereds. Ur detta perspektiv blir politiken en något egendomlig trandans med strikt bestämda turer av alltför kända agerande på scenen. Men naturligtvis handlar politiken om makt. Ty makten blir en nödvändighet för den som vill skapa någonting, för den som vill förverkliga sina idéer. Därav följer att den demokratiska politikens uppgift är att uträtta någonting till förbättring av människors villkor och i syfte att fördjupa gemenskapen i samhället. Hur detta skall ske kan det finnas många olika uppfattningar och idéer om. Människorna ser inte i första hand till parlamentet av intresse för bataljerna, ordväxlingarna, de olika partiernas taktiska och strategiska dispositioner, även om allt detta är en nödvändig och naturlig del av riksdagens liv. De förväntar sig framför allt handlingskraft och resultatet i de frågor som de upplever som väsentliga. Jag har i mitt inlägg sökt redovisa några av socialdemokratins viktigaste målsättningar, några av de skäl som medför att vår rörelse upplever det som viktigt att ha politiskt inflytande och möjligheter till handling. Jag kan inte bedöma om och när i denna och kommande riksdag vi kommer att nå fram till sprängpunkter och skiljelinjer i vårt arbete, om och när vi kommer att kunna samla breda majoriteter bakom riksdagens beslut, även om detta naturligtvis är min förhoppning. Svaret på den frågan kan endast erfarenheten ge. Men kravet på en riksdag som är beredd till handling i för människorna väsentliga frågor reser sig med oavvislig styrka.

Herr talman! De få minuterna gör att jag måste hoppa litet i den disposition som herr Palme hade i sitt tal. Det är rätt anmärkningsvärt att statsministern nu — vi hörde det aldrig före valet — jämför valresultat med SIFO-undersökningar. Före valet var han lika noga som jag med att jämföra valresultat med valresultat och opinionsundersökningar med opinionsundersökningar. Det finns bara den möjligheten. Statsministern säger att socialdemokraterna hämtat upp ett försprång. Vad har man hämtat upp sedan 1970 för socialdemokraternas del? Statsministern försöker sedan ironisera över mitt påstående och omdöme att mittenpolitiken utgör ett kraftfält i svensk politik. Liksom jag gjorde före valet måste jag också nu påminna statsministern om att han gång efter annan går vid sidan om verkligheten när han beskriver den politiska utvecklingen. Verkligheten är den att väljarna före valet fick klart besked om att mittenpolitiken skulle utgöra grunden för en ny regeringspolitik. Herr Bohman anslöt sig till detta. Efter valet gäller samma sak — jag sade det tidigare i dag — att mittenpolitiken bildar grunden för en ny regeringspolitik. Det är i den situationen som statsminister Palme i sitt nya regeringsunderlag måste räkna in vänsterpartiet kommunisterna, även om vpk här i kammaren inte lämnar några som helst fullmakter. Inför den situationen ojar sig statsministern över andras maktbegär! Herr Palme hade synpunkter på vad ett avvecklande av matmomsen skulle innebära. När det gällde sötsaker och liknande tyckte han inte det var så väsentligt. Vi har för vår del heller aldrig anvisat den vägen. Vi har sagt att ett avvecklande av momsen på de viktigaste livsmedlen bör ske steg för steg, och på den vägen kommer vi att fortsätta. Det lär inte vara möjligt att arbeta med prisstopp som ett permanent inslag i svensk politik. Jag kan inte se någon möjlighet att lösa frågan med avlösning av det nuvarande prisstoppet med mindre än att man vidtar åtgärder av det slag som jag har beskrivit. Ur barnfamiljernas synpunkt och ur de människors synpunkter som har låga inkomster är det väsentligt och bland det mest angelägna att momsen på de viktigaste livsmedlen avvecklas. Statsministern hade i sitt anförande ett avsnitt om näringspolitiken. Han säger att man skall satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik, bygga ut den offentliga sektorn, inte sprida samhällets stöd till onda och goda, och han summerar: Vi skall fortsätta näringspolitiken för att ge arbete åt alla. Men det märkiiga är att statsministern nu lika litet som före valet talar om vilken ny näringspolitik som regeringen avser att föra. Han säger alltså att man skall fortsätta näringspolitiken — och det är ju fullt klart att den gamla näringspolitiken har misslyckats. Den politiken har fått ett dåligt betyg av väljarna. Det har här i riksdagen aldrig rått några egentliga meningsmotsättningar om nödvändigheten av att driva en aktiv arbetsmarknadspolitik. I varje fall har inte jag uppfattat det så. Situationen har emellertid varit den att när olyckan väl har inträffat och människorna står arbetslösa, då har det varit stor politisk enighet om att samhället måste gripa in och via arbetsmarknadsmyndigheterna ordna arbete. Frågan är om det inte är viktigt att bestämma sig för att flytta åtgärderna ett steg längre fram, att låta dem vara av mer förebyggande natur, att inte lägga huvudvikten vid att reparera en redan inträffad skada som ingen kan vara glad åt. Jag har för centerns del omvittnat nödvändigheten av att bygga ut den offentliga sektorn, något som också har omvittnats från andra håll. Men alla vi som har den uppfattningen ställs ändå inför verkligheten. Det är ju inte länge sedan regeringen fann det angeläget att komma överens med kommunerna om att dessa icke skulle vidtaga några skattehöjningar. Jag tror att kommunalfolket själva skulle ha kommit till den uppfattningen. Den överenskommelsen eller rekommendationen till kommunerna har emellertid inneburit att deras förmåga att arbeta vidare inte har varit densamma som under tidigare delen av 1960-talet. Men vi kommer aldrig ifrån att det måste finnas ett samband mellan industrin och serviceverksamheten och den offentliga sektorn. Fler jobb inom industri och servicenäringar lägger en god grund för större aktivitet när det gäller den offentliga verksamheten. Det är den inriktningen centerns näringspolitik har. Sedan hoppas jag att statsministern i sitt nästa inlägg vill reda ut regeringens roll i cementfusionen.
Herr talman! Det var ju nästan Strängska dimensioner på statsministerns inlägg, men jag skall nu försöka att pressa ihop min kommentar av ett par punkter i det till några minuter. Statsministern anförde med gillande ett citat där det hävdades att vi hade ett krossat folkparti. Jag är litet rostig i halsen, det skall jag medge, men det beror på höstluften och inte på valet. Folkpartiets organisation och folkpartiets medlemskader är intakta. Vi arbetar vidare. Vi är inte knäckta och inte krossade. Men vi har lidit ett allvarligt nederlag. Ett avsnitt av IB-debatten måste jag ta upp. Herr Palmes sätt att svara på en av mina tre frågor kunde ge en felaktig bild av min inställning. Jag känner precis samma avsky som statsministern för den låtsasjournalistik som arbetar med spionkameror och med hemliga mikrofoner. Men man försvarar ju inte sättet att komma åt uppgifter därför att man ställer frågor om de påståenden som har kommit fram. Det är för att förtroendet för det politiska livet inte skall skadas som jag menar att statsministern kan hjälpa till att rensa luften. Min fråga var konkret: Har det från kanslihuset till det socialdemokratiska partiet eller dess ungdomsförbund vidarebefordrats uppgifter som kommit fram ur underrättelsetjänsten? Det är ju alldeles uppenbart att detta är tron hos dem som har författat anklagelseskrifterna.Andan i dessa skrifter kunde inte missförstås av statsministern. Nu blev det ett ganska begränsat svar, men jag skall välvilligt tolka svaret som det kategoriska förnekande jag begärde. Nu kan den frågan ställas: Skall man syssla med den unkna luften i sådana här anklagelseskrifter? Vi skall inte vifta bort den oro och den indignation som rader av socialdemokratins och liberalismens ledande skribenter har visat inför offentligheten under de gångna veckorna. Om en av socialdemokratins ledande kulturarbetare säger att han känner en olust inför tanken att behöva stå och kräkas över en valsedel vid nästa val och härleder det direkt ur sina personliga läsupplevelser i de här skrifterna, så är det ingenting som vi bara skall föra åt sidan, utan då skall vi försöka att på punkt efter punkt gå igenom det. Statsministern och jag har såvitt jag förstår i stort sett samma uppfattning om hur en sådan granskning skall gå till. Jag har icke dragit fram några sådana anklagelser därför att jag själv skulle tro på dem utan för att bidra till ett verkligt samtal av den typ som statsministern själv sade sig önska. Den medvetna lögnen kan aldrig godkännas som underlag för samhällskritik. Men när vi nu har denna gemensamma grund tycker jag också att jag kunde få svar på mina två andra frågor. Den ena var: Är det regeringens avsikt att söka begränsa underrättelseverksamheten så mycket som möjligt i fråga om personal och arbetsomfång? Den andra frågan gällde: Kommer massmedieutredningen som lämpligaste organ att få inte bara arbetsmaterialet från justitiedepartementet och justitieombudsmannen utan även det som har förts fram från Pressens samarbetsnämnd för att genomlysa de förstärkningar som kan göras av anonymitetsskyddet och skapa bättre garantier vid kommande undersökningar? Sedan har jag en ny fråga som föranletts av något som statsministern yttrade i sitt anförande. Det gällde sysselsättningsplanen. Vi fick nu veta att den skall tas fram även på det parlamentariska planet. Det vore bra att få veta om det nu betyder att vi får den parlamentariska utredning som vi begärde i våras eller om det blir proposition direkt. Det har en viss betydelse för den fortsatta debatten. Herr Palme gjorde i slutet av sitt inlägg några viktiga proklamationer. En tes var att socialdemokratin ensam skulle ha fått försvara viktiga värden i samhället, t.ex. det moderna industrisamhällets fördelar. Jag tror inte bilden är helt riktig. Men i den mån socialdemokratin framträtt med ett sådant brett försvar kan det nog hända att det varit för passivt. Nog dröjde socialdemokratin väl länge att gå i närkamp med miljöproblemen, och det totala ointresse ni under valrörelsen visade för energiproblemen röjer ju att ni fortfarande betraktar detta som en andrahandsfråga. Min andra kommentar gäller den offentliga sektorn, som spelade en stor roll i slutavsnitten. Det är självklart att det finns ett direkt samband mellan den offentliga sektorns storlek och den sysselsättning vi kan åstadkomma. Det fick vi ett drastiskt exempel på när kommuner och även staten under de senaste två åren måste skära ned nyanställningar och dra in tjänster. Men samtidigt är det klart att lika litet som företagens produktion är något självändamål kan den offentliga sektorns verksamhet vara det. Där måste, såsom skymtade i herr Palmes inlägg, människornas behov och efterfrågan vara avgörande, och de är sannerligen så stora att de ingalunda ännu är täckta. Men det som inte kom med i bilden var den finansiella sidan, som är så helt avgörande. Där borde det sägas ut från regeringsbänken att förutsättningen för att den offentliga sektorn skall kunna byggas ut är att vi får ett bättre fungerande och expansivt näringsliv. En andra förutsättning är att vi äntligen får ett rättvisare fungerande skattesystem. Därvidlag var ni sannerligen inte beredda att göra några verkliga eftergifter före valet. Skall vi hoppas att den nya insikten kommer i kväll när finansministern går in i debatten?

Herr talman! I inledningen till sitt anförande kritiserade statsministern en uppfattning som han påstod hade kommit till uttryck, att ”politik för social utjämning och rättvisa” skulle vara oförenlig med demokrati. Jag ansluter mig till hans kritik: En sådan politik är tvärtom en förutsättning för demokrati. Utan social trygghet finns det inget underlag för demokratisk utveckling. Så långt är vi eniga, men inte längre. I sin bedömning av valresultatet gav herr Palme uttryck för en mycket besynnerlig logik när han å ena sidan gjorde gällande att den omständigheten att mittpartierna förlorat fem mandat var en ”oerhörd tillbakagång” medan det däremot var en ”stor framgång” när socialdemokraterna hade förlorat sju mandat. Hur går det räknestycket och den logiken ihop? Jag ägnade inte hela mitt anförande men åtminstone en del av det åt socialdemokratin — och varför skulle jag inte göra det? När valresultatet visar att socialdemokraterna har fortsatt att gå tillbaka, att regeringspartiet förlorat sitt parlamentariska underlag men herr Palme ändå fortsätter att regera, är det då besynnerligt att man uppehåller sig vid socialdemokratin? Men vad var det jag egentligen talade om? Jo, det var hur vardagsmänniskorna upplever socialdemokratin, den socialdemokratiska politiken och följderna av denna. Det var i det hänseendet som socialdemokratin kom in i bilden. Och här föreligger en klar olikhet i grundsynen mellan oss och socialdemokratin. Vi hävdar individen som den primära faktorn medan ni hävdar kollektivet — låt vara som skydd för individen. Vi ställer den enskildes handlingsfrihet mot den byråkrati som ständigt måste växa ut i takt med att man bygger ut den offentliga sektorn. Det innebär inte att vi tar avstånd från en offentlig sektor eller behovet av att bygga ut denna, det är fråga om takten i utvecklingen. Den måste stå i relation till de resurser vi själva bygger upp. Vad jag talade om och tror är att människorna i vårt samhälle i dag starkt upplever ett främlingskap inför den utveckling som pågår, ett främlingskap som ibland erkänns men ofta förnekas av socialdemokraterna. Jag vill ur Olof Palmes anförande citera följande rader: ”Ett av människors mest grundläggande krav är längtan efter större inflytande.” Ja, det är alldeles rätt. Men hur tillgodoses detta krav i praktiken? Hur mycket inflytande får människorna i den socialdemokratiska politiska utvecklingen i vårt samhälle? Är högskattesamhället ett uttryck för behovet av att ge den enskilde medborgaren ett större inflytande? Den andra sidan av en starkt växande offentlig sektor — det har mina vänner på oppositionssidan också vitsordat — är ju större krav på skatter, på en utbyggnad av maktapparaten och en minskad handlingsfrihet för den enskilde som fri och ansvarstagande medborgare. När vi har ett skattesystem som är så beskaffat att det i dag inte lönar sig att få en 10-procentig lönehöjning och att vi i stället befinner oss i ett sämre läge när året är slut, då har någonting gått åt skogen. Vi har mot den här bakgrunden, statsminister Olof Palme, hårt kritiserat de svenska marginalskatterna, och vi har blivit avhånade för vår kritik på den punkten. Nu äntligen, i samband med det s.k. stimulanspaketet, ger ni skatteutredningen direktiv att bringa ner marginalskatterna. Nu äntligen erkänner ni att vi haft rätt, att vår kritik i detta hänseende varit befogad. Men hur långt kommer tillrättaläggandet att gå? Kommer vi inte även i fortsättningen att få uppleva en ständig ökning av skattebelastningen i vårt land? Det har ju ännu aldrig inträffat att den socialdemokratiska regeringen vidtagit en skatteåtgärd som har lett till sänkt totalbeskattning — tvärtom. Jag talade nyss om de mångas oro inför den rasering av värderingar, av mycket av vad människorna anser vara väsentligt för sin tillvaro, som den socialdemokratiska politiken har varit inriktad på: monarkin, kyrkans ställning bl.a. Skolan är också med i bilden: den otrygghet, den osäkerhet och det främlingskap som många känner inför en utbildningsreform som inte blev vad man väntade, den dåliga skolmiljön. Nu har äntligen socialdemokraterna erkänt att vår kritik även mot skolmiljön varit berättigad. Och nu, i efterhand, vill man vidta förbättringsåtgärder även här. Är inte den oro som följer med arbetslösheten också betecknande för dagens samhälle? Och varför har vi fått den höga arbetslösheten? Inte beror det på de utländska konjunkturerna utan på den hemmamarknadspolitik som ni har bedrivit. Det är en felaktig näringspolitik, det är bristen på lust att stimulera företagsamheten som har lett till att företag i ökad utsträckning slagits ut. Och i takt därmed har enskilda människor också slagits ut. Antalet nedlagda företag har varit större än antalet nytillkomna företag. Konfrontationen på markpolitikens område. Man urholkar äganderätten systematiskt och skapar på det sättet osäkerhet för enskilda människor. Det är också ett uttryck för överhetens syn på den enskilde. Det är de här konsekvenserna, och många, många andra, av den socialdemokratiska politiken som jag har velat belysa när jag här har tagit upp den socialdemokratiska politiken till kritisk granskning.

Herr talman! Det är bekant att vårt parti är kritiskt mot många tendenser och företeelser i det nuvarande samhället, men när man hör herr Bohman utveckla sin kritik måste man protestera. Den person som säger att genomsnittsmedborgaren i detta land på grund av det ökade skattetrycket har en större ofrihet än för låt oss säga 40 år sedan, han måste ju ha kommit väldigt snett i betraktelsesättet och politiken. Så till IB-affären. Det är två centrala punkter i kritiken mot IB:s verksamhet som inte har kunnat motbevisas. För det första: IB bedriver och har bedrivit en verksamhet som strider mot den officiellt uttalade neutralitetspolitiken. IB har samarbetat främst med västliga underrättelseorganisationer. Dess verksamhet riktas främst mot de socialistiska staterna och mot t.ex. arabstaterna, vilka står i konflikt med de imperialistiska staternas intressen. Detta har inte kunnat motbevisas. För det andra: IB bedriver en verksamhet inom Sverige som riktar sig mot vänsterorganisationer. Det förs vissa register över aktivister i sådana organisationer. Man skickar in agenter och medlemmar i vänsterrörelser. Detta har icke kunnat motbevisas. IB:s verksamhet är politisk. Dess verksamhet riktar sig mot neutraliteten men också mot dem som vill omvandla det svenska samhället till socialism. Det är nödvändigt att allmänheten får kunskap om att denna verksamhet bedrivs. De som är ansvariga för denna verksamhet kritiserar nu de journalister, som avslöjat verksamheten, för deras metoder. Metoder för journalistiskt arbete kan och måste diskuteras, men en sådan diskussion får inte användas för att komma ifrån det väsentliga, nämligen den verksamhet som bedrivits av den hemliga militära underrättelseorganisationen. Man skulle vilja ställa en samvetsfråga till alla riksdagens ledamöter: Hur många av er hade vetat någonting om IB och dess verksamhet om inte Jan Guillou och Peter Bratt publicerat sina artiklar? Klart är att svenska folket inte vetat någonting alls. Hade det varit att föredra? Vi svarar ett bestämt nej. Statsministern vill fortfarande bagatellisera den upprördhet över IB-affären som finns även bland många av hans partivänner. Jag tror att det är en farlig och felaktig position som herr Palme därvid väljer. Om det inte anses förmätet av mig att ge råd till statsministern, vill jag säga: Tillmötesgå det växande kravet — nu också från Stockholms Arbetarekommun =— på en parlamentarisk fempartikommission för att undersöka alla aspekter av IB-affären. Statsministern gjorde en kort reflexion om valresultatet med anknytning till en diskussionsartikel i Ny Dag. Jag vill först säga att när det talas om att vi kände glädje över valresultatet så är det alldeles riktigt. Jag har sett kritik i några tidningar som säger: Ni vann ju bara två mandat. Fanns det verkligen skäl till så stor glädje över detta? — Nej, det var en begränsad framgång. Men vår glädje över valutgången kom sig naturligtvis främst därav att vi även med denna begränsade framgång kunde snuva de borgerliga partierna på det som de redan hade intecknat, nämligen regeringsmakten, och då tyckte vi att vi hade stora skäl att vara glada. Nu refererar herr Palme till denna artikel och instämmer tydligen i påståendet i den att vår framgång främst skulle ha skett bland studenter och akademiker. Jag tror inte det är riktigt. Nu är det visserligen bra om man bryter det tidigare massiva borgerliga inflytandet bland studenter och akademiker. Det har skett ett visst uppsving för vpk i dessa kretsar, där vi tidigare haft ett mycket ringa inflytande. Men räknat i röster är det inte många tusen i tillskott. Våra 275 000 röster kommer helt väsentligt från lönarbetarna. Man kan titta på en hel rad områden, jämte dem som herr Palme anförde, för att bevisa denna sista tes. Titta på valutslaget i Maria och Katarina församlingar här i Stockholm — typiska arbetarstadsdelar. Ta valresultatet i den nye bostadsministerns kommun, Tyresö, i Haninge, i Botkyrka, där det främst bor unga familjer och där socialdemokratin gick starkt tillbaka. Titta på Västmanland, ett genuint arbetardistrikt, där vpk tog ett av sina nya mandat. Då tror jag att herr Palme har skäl att fundera litet på den tes som han något lättfärdigt När det gäller matpriserna vill jag göra den reflexionen efter herr Palmes tal att regeringen ju inte har kunnat sänka dem. Men man har hållit tillbaka prisstegringen på vissa varor, och det har varit ett viktigt steg. Det finns ingenting som hindrar att man slopar moms på enbart baslivsmedel och inte på lyxbetonad livsmedelskonsumtion. Den vägen går det att följa, om man nu inte vill ta bort momsen på hela livsmedelsförbrukningen, och den vägen skulle leda till en verklig sänkning av priserna, vilket är det som allmänheten i dag begär.

Herr talman! Herr Hermansson gjorde två påståenden. Det har inte anförts några belägg för att de är riktiga. Det första påståendet var att den militära underrättelsetjänsten skulle bedriva en verksamhet som står i strid med vår neutralitetspolitik. Det är fullständigt klart att dess syfte är att tjäna svensk utrikespolitik och svensk neutralitetspolitik. Det som har framförts är endast påståenden från personer, som i andra avseenden har visat sig utomordentligt litet trovärdiga, om att underrättelsetjänsten inte skulle ha följt direktiven härvidlag. Jag måste därför med skärpa tillbakavisa herr Hermanssons påstående intill dess någon kan bevisa motsatsen. Vi har icke kunnat finna att underrättelsetjänsten har svikit förtroendet på den här punkten. Det andra påståendet var att underrättelsetjänsten registrerar och infiltrerar vänsterorganisationerna.

Herr Hermanssons påstående på denna punkt är således klart felaktigt. Vi har icke kunnat finna några bevis som skulle tyda på motsatsen. Båda dessa punkter granskas av försvarsutskottet. Jag tycker att försvarsutskottet är en parlamentarisk kommitté, och därför har jag inte sett några sakliga skäl för en annan form av parlamentarisk granskning. Vad som hänt inom Stockholms Arbetarekommun är ju en partifråga. Det är litet besvärligt i ett parti som har den sociala rekrytering som vårt, med folk som börjar sina jobb kl. 6 på morgonen, att genomföra en votering nära midnatt; det visade sig att det var ytterst få som då var kvar. Det är ett problem som vi ständigt kämpar med, men å andra sidan är det en väldig styrka för ett parti att i sina beslutande organ ha personer som står direkt ute i yrkeslivet. Då kommer vi emellertid också att mer och mer få anpassa mötesverksamheten därefter. Till herr Helén vill jag säga att enligt min mening skall underrättelsetjänsten vara så liten som det över huvud taget är möjligt. Vi har redovisat siffran med viss tveksamhet, därför att det är självklart att de belopp vi lägger ner på denna verksamhet är oändligt små jämfört med vad inte bara stormakterna utan också många andra länder lägger ner på motsvarande verksamhet. Men det är en målsättning att denna verksamhet måste vara liten. — Jag tror inte att försvarsministern minns fel när han påpekar att det inom den förra försvarsutredningen fanns vissa tankegångar från folkpartiets sida att verksamheter av den här typen skulle få ökade anslag. Enligt min mening skall vi undvika detta, för anslagen skall vara precis så stora eller så små som är oundgängligen nödvändigt. Herr Heléns båda frågor kan jag besvara med ja — det har jag antecknat. Dock kan man vara tveksam om det bör läggas på massmedieutredningen att ändra reglerna för husrannsakan, om vi nu skall göra det, eller om det skall göras i annan form. Men principiellt vill jag besvara herr Heléns båda frågor med ett tveklöst ja. Sedan är jag också medveten om den oro som råder, och jag har läst vad Karl Vennberg har skrivit. Jag har varit osams med honom en gång tidigare, nämligen 1949, då han i en upprörd artikel anklagade mig för att gå Malans ärenden. Jag svarade då i en ungefär lika upprörd artikel i en annan tidning, och vi klarade ut hela saken ganska snart. Det tror jag att vi kommer att göra den här gången också. Här är det även fråga om att demokratin skall värja sitt liv. Jag har haft en mycket stark principiell upplevelse av det, när det nu vräks ut massor av beskyllningar och fantastiska anklagelser. I alla de fall som man känner till kan man omedelbart säga att det och det är osanning. I sådana fall som man känner någorlunda till kan man förklara att detta måste vara osanning. Försvarsministern har också på punkt efter punkt kunnat visa att det och det är osanning. Men när sådana beskyllningar förs fram måste vi ändå sätta i gång hela granskningsmaskineriet, och det har vi gjort. Och så länge det maskineriet är på gång måste man ha nerver nog att vänta med sina slutliga omdömen.

Politikerna måste så att säga också värja sina liv och stå för det som de anser vara rätt och riktigt. Jag tror också att det i längden är det bästa sättet att möta oro, en oro som jag för övrigt finner fullt förståelig. Vad herr Fälldin sade är sedan inte mycket att orda om. Jag har inte nämnt några SIFO-siffror, och jag har inte byggt någonting på dem. Men vi kände att vi hade ett kärvt utgångsläge i valet. Vi hade därför gjort vissa egna undersökningar, som visade att vi låg rätt illa till ett år före valet. Och den ende som jag då såg använda SIFO:s siffror var herr Fälldin själv, som sade att man visserligen inte skall tro på opinionsundersökningarna, men skall man tro på dem så har folkpartiet och centern lika många röster tillsammans som socialdemokraterna, och därför spelar moderaterna samma roll som kommunisterna. Herr Fälldin måste väl ändå komma ihåg att han sade så vid åtskilliga tällfällen. Nu visade det sig ju att opinionsundersökningarna hade fel på den punkten. Det hade behövts två folkpartier av nuvarande storlek för att fylla ut utrymmet mellan centerpartiet och socialdemokraterna. Nu fanns inte det. Till herr Bohman vill jag sedan säga att jag förklarade ju att vi gick tillbaka i valet, men vi klarade anstormningen. Men när herr Fälldin sade att mittenpolitiken gick framåt så väldigt, så påpekade jag att mittenpartierna har förlorat fem mandat och att det ju inte är mycket till kraftdemonstration! Det var detta i all enkelhet som jag ville säga. Det går mycket väl ihop. Jag har verkligen inte, herr Helén, sagt att folkpartiet är krossat. Jag läste upp ett citat av en centerpartist som sade att folkpartiet var krossat. Det är skillnad. Skälet till att jag citerade denne centerpartist var inte att han sade att folkpartiet var krossat utan att han sade att det var en stor lycka att det inte blev en borgerlig regering, för då hade moderaterna fått alldeles för stort inflytande. Det gladde mig litet grand, för under valrörelsen försökte jag en och annan gång i all blygsamhet att säga att så skulle bli fallet. Denne centerpartist har alltså bekräftat detta. Herr Helén skall verkligen inte ta illa vid sig av att jag citerar en centerpartist, vars omdömen om folkpartiet även råkat insmyga sig i citatet. Jag har inte påstått att vi ensamma fick försvara industrisamhället. Men relativt ensamma var vi. Det torde vara ett internationellt erkänt faktum att Sverige var det kanske första land som på allvar tog itu med miljöproblemen, även om vi har ofantligt mycket kvar att uträtta. Så till herr Bohman! Jag sade att han höll ett tal som bara handlade om socialdemokraterna. Det gjorde han. Sedan uppsteg herr Bohman i replik. Han hade sex minuter på sig, och då talade han bara om socialdemokraterna, och skildrade hur eländigt allt är i samhället och hur eländigt människorna har det. Det har alla högerledare sagt i olika varianter. Det var lika eländigt på Hjalmarsons tid — vardagsmänniskan på egna ben, som ni kanske kommer ihåg, och socialdemokratin som var omodern och ur takt med tiden eller tvärtom. Det säger herr Bohman nu också. Det var ett väldigt tomt vevande av illasinnade ord om socialdemokratin även i denna sexminutersreplik. Där fanns ingenting om vad moderaterna vill. Där fanns en konkretisering. Herr Bohman talade om högskattesamhället. Herr Hermansson har redan nämnt att skatterna på många sätt är en orimlig måttstock, men de är alltså det mått som finns på det ökade inflytandet. Om man sänkte skatterna skulle den nya individualismen breda ut sig, enligt herr Bohman. Men om man sänkte skatterna till priset av försämrade möjligheter till hjälp av hemsamariter, till förbättrad skolmiljö, till utbyggnad av barnstugorna, till hjälp åt de sjuka — skulle då individualismen hos dem som tidigare fick vårt gemensamma stöd i den formen öka eller minska? Den skulle naturligtvis minska. Herr Bohman sade att näringslivet icke är fritt. Men vi har väl långt in i borgerlighetens led omsider lärt oss att det inte innebär någon ökning av den enskildes frihet att marknadskrafterna får härja fritt, utan tvärtom. Om vi inte går in med detta förkättrade kollektiv som herr Bohman talar om och värnar miljön, kommer marknadskrafterna snabbt att fördärva den. Om vi icke går in med arbetsmarknadspolitiken och hjälper människorna till rätta, kommer de att bli marknadskrafternas offer. Mycket av den otrygghet som finns i samhället är ett resultat av marknadskrafter och kommersiella intressen, som samhället, dvs. vi gemensamt, får gå in och plåstra om. Herr Bohman vill uppenbarligen ytterligare förstärka vissa marknadskrafters roll i det svenska samhället. Det är en väg till en ökad individualism för några få. Sedan säger han: Ja, visst skall människan ha inflytande. För herr Bohman är det här fråga om att man skall ha lägre skatter, primärt för högre inkomsttagare, och mindre restriktioner för marknadskrafterna. För oss är det fråga om en solidaritet — att gemensamt hjälpa dem som av marknadskrafterna hotas av ofrihet. Sedan är det en fråga om att människorna ute i vardagslivet skall få möjligheter att påverka sin egen situation, styra sin tillvaro med hjälp av de initiativ vi har tagit när det gäller arbetsmiljö, anställningstrygghet, paragraf 32 och företagsdemokrati. Men när herr Bohman talar om frihet är det aldrig om dessa ting han talar. Herr Bohmans tal om frihet blir först en fruktansvärd svartmålning av allt det som socialdemokratin står för och har skapat i det svenska samhället, och därefter blir det en vädjan till den mänskliga egoismen. Jag vill inte alls påstå att inte herr Bohman har rätt att hysa denna uppfattning och kämpa för denna ideologi.

Herr talman! Beträffande opinionsundersökningar vill jag säga följande. Det går inte att hitta ett tillfälle där inte min ståndpunkt har varit att man får jämföra val med val och att man möjligen kan jämföra den ena opinionsundersökningen med den andra. Det var också det jag gjorde när jag hävdade att en jämförelse med tidigare opinionsundersökningar skulle visa att de där två krafterna var ungefär likvärdiga. Men det intressanta är det helt medvetna felcitat som statsministern gjorde. Jag kan inte förstå det på annat sätt, eftersom statsministern har tillgång till mitt manuskript, som jag följde ordagrant. Statsministern sade att jag skulle ha stått här och talat om mittenpolitikens framgång i valet. Jag har inte sagt så, men det var med den formuleringen som statsministern byggde upp fortsättningen av sin replik. Vad jag sade var att mittenpolitiken bildar grunden för en ny regering, och det gäller oavsett valresultatet.

Jag återkommer till att statsministern, när han gör det, räknar in vpk i sitt regeringsunderlag — och det är rätt viktigt att svenska folket har klart besked om det förhållandet. Vad sedan gäller den offentliga sektorn råder det inget tvivel om att den behöver byggas ut, även om vi litet till mans sliter med stigande skatter etc. När vi personligen står där och ser att vårdbehoven inte kan täckas, att anhöriga inte kan få plats på sjukhus t.ex., inser vi att gemensamma ansträngningar av det här slaget är nödvändiga. Men det viktiga är att om vi skall kunna gå vidare utan kraftiga skattehöjningar måste vi få fler sysselsättningstillfällen ute i arbetslivet i övrigt. Det är därför som jag reagerar mot att regeringen ensidigt talar om arbetsmarknadspolitik och en ökning av den offentliga sektorn. Har ni gett upp tron på att näringslivet kan vidareutvecklas i landet och ge den nödvändiga grunden för sysselsättningen och för en vidareutveckling av den offentliga sektorn?
Herr talman! Det statsministern sade sammanfattningsvis här om IB-affären lät bra. Det är självklart att politiker skall ha kalla nerver och stå emot i kritiska lägen under förutsättning att de har rent samvete. Men vi skall inte blunda för att många av dem som tagit i kraftigast i den här diskussionen utgår från att politikerna och i synnerhet regeringen inte har rent samvete. Det är därför som det är så erhört viktigt att vi kan föra dialogen och göra granskningen på ett sådant sätt att förtroendet mellan djupt engagerade samhällsmedborgare och de politiskt aktiva kan återställas. Då är detta ingen privatsak mellan Karl Vennberg och Olof Palme utan en mycket viktigare fråga där avgörande blir med vilken kraft och förutsättningslöshet hela kritiken får sin belysning. Sedan uppfattade jag inte om jag skall tolka statsministern så att jag fick ja även på min fråga om huruvida sysselsättningsplanen skall arbetas fram i en parlamentarisk utredning. Det fäster jag stor vikt vid, och jag hoppas att jag får det svaret i statsministerns nästa inlägg. Det är nämligen så att vi inom folkpartiet upplever det som värdefullt om våra förslag genomförs i sak. Vi är glada över att även energisparprogrammet nu kommer fram, låt vara i ett alldeles för tidsbegränsat och dystert perspektiv. Vi är glada när regeringen i stimulanspaketet tar upp en rad av de förslag som vår andre vice ordförande Karl Erik Eriksson lade fram i september. Vi lägger inte våra förslag för gallerierna utan det viktiga för oss är att de faktiskt tas upp. Vi skulle ha blivit ännu gladare om regeringen i detta sammanhang inte bara låtit SJ beställa de godsvagnar det så väl behöver utan också sett till att SJ nu fått investera i spår, järnvägsövergångar, signalanordningar, stationshus osv., så att hela den målsättning som kommunikationsministern har att SJ i trängt läge skall bli mera konkurrenskraftigt hade kunnat förverkligas. Detta är några exempel. Jag kunde också ta färdtjänsten för äldre, och handikappade, där vi ser det som värdefullt att regeringen i sinom tid har tagit upp förslag som den under valrörelsen nonchalerade. Jag hoppas att också kvällens debatt om skatterna skall ge exempel på att vi verkligen fått en eftertanke hos regeringen om att kraven på ett rättvist skattesystem som de förts fram av oppositionen äntligen måste tillgodoses.

Herr talman! Herr Hermansson kritiserade mig — jag tar det bara som beröm. Statsministern höll på i en timme och 20 minuter. Sedan kräver han att man nyanserat på sex minuter, nu tre minuter, skall kunna bemöta honom. Bara det utgör ett skäl för att byta regering. Jag talade för mycket om socialdemokraterna, tycker Olof Palme fortfarande. Jag tycker att han skall vara tacksam för det. Jag betraktar det helt enkelt som en skyldighet för oss oppositionspolitiker att försöka att här i riksdagen förmedla den reaktion som väljarna, medborgarna ute i landet, känner inför den socialdemokratiska politiken. Det är vår skyldighet, och jag kommer att fortsätta med det vad Olof Palme än tycker om det. Det är inte osannolikt, herr statsminister, att mycket av den otrygghet som människorna upplever är en följd av de s.k. marknadskrafterna. Men mycket är också en följd av de ingrepp som man vidtagit från statsmakternas sida, av de försök som man har gjort från statsmakternas sida att styra och påverka utvecklingen. Att vi från samhällets sida måste ingripa reglerande och fördelande har jag aldrig bestridit, men det är arten och metoderna som jag har kritiserat. Vi behöver exempelvis inte ha världens högsta skatter i vårt land för att lösa olika trygghetsproblem. Det är inte nödvändigt i detta land av skickliga, arbetande människor. Är det verkligen helt främmande för statsminister Olof Palme att människorna i vårt land upplever skattetrycket som helt orimligt, att det utgör en hämsko på deras handlingsfrihet och på deras lust att göra nya arbetsinsatser och bygga en bättre framtid? Det är inte så enkelt som statsministern vill göra gällande, att moderaterna bara vill sänka skatterna för ”de rika”. När skall statsministern sluta med så fåniga slagord? Vad det är fråga om är att sänka skattetrycket för det arbetande folket. Det är detta som vi kräver. Och opinionen är i dag inte för Olof Palmes högskattesamhälle, det kan jag försäkra statsministern. Om ni fortsätter Edra interna sonderingar kommer ni att få belägg för att jag har rätt på den här punkten. Att jag inte talar så mycket om anställningstrygghet och § 32 beror framför allt på att på de punkterna är vi i princip överens. Vad jag tar upp är vad vi inte är överens om. Och jag hävdar dessutom att anställningstrygghet i verklig mening skapar vi inte i vårt land om vi inte bedriver en effektiv stimulanspolitik på det näringspolitiska området så att vi får hjulen att snurra, så att vi får fram fler arbetsplatser, så att vi skapar verklig trygghet för de arbetande människorna. Det är det väsentliga. Är verkligen Olof Palme nöjd med skatterna? Är Olof Palme nöjd med näringspolitiken och arbetslöshetspolitiken? Är Ni nöjd med skolpolitiken, bostadspolitiken och rättstryggheten? Om Ni är nöjd på dessa olika politiska områden kan jag försäkra Er, att Ni skiljer ut Er från opinionen ute bland folket. Det kan vara en förklaring till att valet gick som det gick.

Herr talman! Herr Palme sade att mina bägge påståenden om IB var oriktiga. Jag hoppas det, men jag tror tyvärr inte att det stämmer. Till frågan om neutralitetspolitiken. Om det stämmer vad herr Palme säger, varför skickar man då agenter till arabländerna? En av IB:s och SÄPO:s gemensamma agenter rapporterade om den palestinska befrielserörelsen, en sjökapten om förhållanden i egyptiska hamnar. Dagens Nyheter frågade ÖB: ”Har IB bedrivit spioneri i Egypten?” Han svarade inte nej på den frågan, han sade bara: ”Ingen kommentar.” Vad har detta med neutralitetspolitiken att göra? Vad gör östeuropeiska byrån? Har man också en västeuropeisk byrå? Det har ingen hört talas om. Västinriktningen av IB:s verksamhet är obestridlig. Det är också obestridligt att IB och SÄPO använder sig av agenter i svenska politiska organisationer. Jag kan hänvisa till vad försvarsministern sade i debatten i riksdagen den 18 maj i år. Eller också kan jag hänvisa till vad ÖB förklarat i DN den 2 november. ÖB bekräftar att ”det finns människor som lämnar uppgifter fortfarande till oss” inom svenska organisationer. Vad är detta om inte agentverksamhet? Visst är försvarsutskottet en parlamentarisk institution — utskottet är ju valt av riksdagen. Men det finns två skäl för att ställa kravet på att en särskild fempartikommission skall undersöka dessa frågor: 1. Försvarsutskottet har inte representanter för alla partier. 2. Det är samma organ som av allt att döma försummat sina plikter just när det gäller granskningen av IB. Det är knappast föredömligt — man kan t.o.m. säga att det är motbjudande — att ett utskott skall granska sina egna försummelser. Till herr Fälldin i en helt annan fråga. Herr Fälldin har upprepat flera gånger att vpk av statsminister Palme inräknas i regeringsunderlaget. Jag vill för vår del svara att vi inte har godkänt någon sådan inräkning i regeringsunderlaget. Det socialdemokratiska partiet är det största här i riksdagen, och det är skälet till att vi anser att det bör bilda regering. Men då säger kanske herr Fälldin: Vpk behövs för att regeringen skall få majoritet i den nya riksdagen. Men herr Fälldin borde veta att det inte räcker. De tre borgerliga partierna har heller ingen majoritet i den nya riksdagen. Det är ju det faktiska politiska läget.